Fru talman! Jag är stolt över att det i vårt land Sverige finns män och kvinnor som ställer upp. Det är män och kvinnor som lämnar den trygga vardagsmiljön här hemma, som lämnar vänner och familj för ställa upp på de fredsbevarande operationer som vi i den här kammaren har gett klartecken för svenskt deltagande i. Det är en förmån för ett land att ha sådana medborgare. Dessa män och kvinnor är alltså villiga att utsätta sig för risker och faror som vi normalt inte möter i vårt land. Jag är glad att det finns så många som vill ställa upp i utlandsstyrkan. Om jag själv fick bestämma skulle vi ge alla dem som deltar i utlandstjänstgöring en medalj, för det är de väl värda. Tyvärr är det här uppdraget förenat med vissa faror och riskmoment, en del farligare än andra. Det har ju hänt genom årens lopp att vissa svenska medborgare har blivit skadade i en fredsbevarande operation. Trots att vi från statsapparatens sida försöker att minimera riskerna och öka säkerheten för enskilda soldater eller civilpersonal som är anställda på uppdrag så händer detta ibland. Utan att vara en domedagsprofet kan jag inte utesluta att det även i framtiden kommer att inträffa skador som drabbar enskilda. Fru talman! Vi har i den här kammaren ett gemensamt ansvar som uppdragsgivare för dessa män och kvinnor. De har gjort en förtjänstfull insats och skall få ett erkännande för det. Jag tror att det finns en ganska bred enighet om detta, både här i kammaren och ute hos svenska folket i allmänhet. Tyvärr har det under behandlingen av det här betänkandet visat sig att vi har varit väldigt dåliga på att ta hand om de människor som har skadats under fredsbevarande operationer som vi har deltagit i. Det har inte funnits någon myndighet som har haft huvudansvaret för de här människorna. Det har inneburit att människor har hamnat mellan stolarna i olika försäkringssystem. Man har inte vetat vart man skall vända sig för att få hjälp. Många av dem som tjänstgör i utlandsstyrkan har, precis som vi har hört tidigare i debatten, inte haft någon fast anställning tidigare. Det är unga män och kvinnor som kanske kommer direkt från en värnpliktstjänstgöring eller något annat, och därför faller de inte under den allmänna arbetsskadeförsäkringen och det ansvar som finns hos arbetsgivarna där. Det är därför positivt att regeringen nu har föreslagit att Försvarsmakten skall vara den myndighet som har ett rehabiliteringsansvar. Regeringen har föreslagit att det här skall gälla i tre plus två år. Men vi kristdemokrater tycker inte att det här räcker. Vi måste se varje människa och den situation man har hamnat i som unik. Försvarsmaktens ansvar bör inte begränsas. Försvarsmakten bör ha ett livslångt ansvar för de här människorna. Även om behandlingen och rehabiliteringen i många fall kan rymmas inom den tidsperiod som regeringen föreslår skall Försvarsmaktens ansvar vara livslångt för dem som skadar sig på något sätt inom Försvarsmaktens utlandstjänstgöring. Det här är en tydlig och normgivande signal till Försvarsmakten att utarbeta en väl fungerande och effektiv rehabiliteringsorganisation. Dessutom ger det här incitament för försvaret att ytterligare öka säkerheten för personalen i utlandsstyrkan och även förbättra färdigheterna för dem som vi sänder ut. Fru talman! Det är viktigt att den här lagen från träda i kraft så snart som möjligt. Det vore moraliskt fel av oss att låta ännu fler människor bli drabbade av att hamna mellan stolarna i olika försäkringssystem. Därför vill jag yrka bifall till reservation 1, för det innebär att vi tar fullt ansvar för de här människorna.

Fru talman! Ärade ledamöter! Protokolläsare! Jag vill gärna instämma i det Amanda Grönlund sade i inledningen till sitt anförande, om vilken tillgång det är att ha medborgare som är beredda att ställa upp i olika internationella fredsfrämjande uppdrag. Det är verkligen någonting att känna stolthet över. Den lag som nu föreligger och som vi har diskuterat i försvarsutskottet är ett i stort sett bra förslag som förbättrar omständigheterna för många. Men det finns några små brister i det. Lagens tillämpningsområde innebär en avgränsning. Det gör att annan personal än de som är anställda i utlandsstyrkan inte omfattas. Det är en brist. Det finns i och för sig inget hinder för regeringen att särskilt besluta att de som genomför uppdrag åt myndigheter eller regering också skall omfattas av samma rehabiliteringsbestämmelser som gäller för utlandsstyrkan och att det också skulle kunna gälla för andra grupper. Men det finns ingen automatik i detta. Vi i Miljöpartiet tycker att det är en brist att t.ex. värnpliktiga som deltar i ett riskfyllt minröjningsuppdrag inte med automatik omfattas av den här lagen, medan minröjningspersonal som är anställd i utlandsstyrkan gör det. Därför skulle vi vilja att regeringen snarast återkommer med förslag till en ändring av lagen i just detta avseende. Jag stöder självklart vår reservation, men för tids vinnande vill jag inte yrka på någonting.

Fru talman! Riksdagen skall i dag ta ställning till försvarsutskottets betänkande avseende lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Detta ärende är av stor vikt för utskottet, eftersom det innehåller förbättringar av det socialrättsliga skyddet för dem som är anställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. För den som tjänstgör i en internationell fredsfrämjande verksamhet är risken att skadas och invalidiseras större än i många andra verksamheter. Det är ett ingående och noggrant arbete som har lagts ned vid beredningen av ärendet, trots att tiden begränsats av att utskottet strävat efter att den nya lagstiftningen skall kunna träda i kraft den 1 juli 1999. Detta beror inte minst på den förändring av de internationella insatsernas karaktär som kan bli aktuell med anledning av kriget på Balkan. Man skulle kunna tro att det här är ett dåligt förslag, men vi hörde just Lars Ångström säga att det faktiskt är ett bra förslag. Så är också fallet. Det innebär förbättringar, och det är också därför som vi har ansträngt oss för att snabbt bli färdiga med det. Hela utskottet är besjälat av en stor vilja att se till att de berörda får ett så gott skydd som möjligt. Det finns därför många fler förslag än vad som har kunnat inrymmas i lagstiftningen. Vi har dock även varit överens om att det skall bli en uppföljning, där vi skall kunna utvärdera de andra förslag som föreligger och ta ställning till om en del av dem kan införas i lagstiftningen. Vi har alltså kommit överens om att genomföra lagen så snabbt att den kan träda i kraft den 1 juli. Vi har dessutom föreslagit förbättringar i det från början i och för sig goda förslaget. Vi har bl.a. kommit fram till förbättringar av ersättningsnivån. Jag tycker att det här förslaget presenterats som om det inte skulle vara bra, men jag tycker att det är alldeles utmärkt. Jag är väldigt glad för att vi har kunnat komma överens om så mycket, men vi skall ändå följa upp en hel del i fortsättningen. Jag ser mycket positivt på det. Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering av personer som har skadats under anställning i utlandsstyrkan förtydligas och förstärks. För att minska risken för skador hos de anställda i utlandsstyrkan föreslår regeringen att vissa delar av arbetsmiljölagen skall gälla även utomlands. Den nya lagen innehåller också viss särreglering av arbetsrättslig karaktär. Regeringen föreslår att vid tillämpning av lagen skall, om skäl talar för det, alla skador som inträffar från den första färden till tjänstgöringsstället och t.o.m. den sista färden därifrån anses som arbetsskador. Vissa begränsningar finns dock när det gäller semester eller ledighet utanför tjänstgöringsstället. Lagen om allmän försäkring eller lagen om statligt personskadeskydd, som är tillämpliga i de här sammanhangen, skall alltid användas så att man åberopar den lag som är mest förmånlig för den som det gäller. Regeringen föreslår att Försvarsmakten skall utreda rehabiliteringsbehovet, planera insatserna samt stödja och hjälpa den skadade att få lämplig arbetsträning eller utbildning. Det ligger alltså ett stort rehabiliteringsansvar på Försvarsmakten, utan att detta betyder att man inte kan tillgripa också andra åtgärder som samhället har att erbjuda i detta sammanhang. Försvarsmaktens sociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringsansvar skall enligt förslaget bestå under tre år. Tiden skall dock kunna förlängas med ytterligare två år. Regeringen föreslår också att anhöriga skall kunna få ersättning från Försvarsmakten för vissa kostnader, eftersom anhörigas engagemang ofta är ytterst väsentligt för resultatet av rehabiliteringsinsatsen. Det finns också ett särskilt stöd till anhöriga som själva behöver stöd på grund av att de har upplevt svåra saker i sådana här sammanhang. Reglerna ger alltså en ganska god täckning. I motsats till den utredning som ligger till grund för förslaget föreslår regeringen att åtgärderna för anhöriga skall kunna överklagas till förvaltningsdomstol. Också detta ger ett starkt rättighetsstöd i sammanhanget. Som vi har tänkt kommer lagen nu att kunna träda i kraft den 1 juli i år. De nya bestämmelserna kommer också att kunna tillämpas för tidigare anställda som skadats efter utgången av 1992. Regeringen avser att meddela övriga föreskrifter i en förordning bl.a. rörande utformningen av den statliga riskgarantin. Utskottet har övervägt möjligheten att komplettera och förtydliga det framlagda lagförslaget på vissa punkter, men på grund av att vi, som jag nämnt, var oroliga för att i så fall försinka behandlingen föreslås i stället ett fortsatt uppföljningsarbete. Regeringen har här alltså lagt fram ett förslag om en ny lag inom försvarsutskottets område. Riksdagen lägger alltid stor vikt vid uppföljning och utvärdering av sina beslut. En uppföljning och utvärdering av detta ligger alltså helt i linje med riksdagens ansvar. Vi menar att utvärderingen skall kunna avse åtminstone de första fem åren. Vi har varit överens om att ge regeringen till känna det som utskottet skriver om denna femårsgräns.

Utskottet har därför lagt fram förslag härom i stället. Det kan hända att det kommer att kosta något mer än vad regeringen har räknat med. Hittills har dock mycket få skadats svårt, och vi har därför alla ställt oss bakom detta förslag. Det är med tillfredsställelse som jag kan konstatera att utskottet är enigt om detta ställningstagande. Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Vad som först såg ut att bli en fullödig debatt mellan allsköns partier ser nu ut att bli en ringdans mellan mig och Bengt Silfverstrand, och det är inte illa. Vi skall i dag avhandla något så viktigt som en ny försäkringsrörelselagstiftning. Försäkringsbranschen är mycket intressant. Det är en dynamisk tillväxtmarknad, som utvecklas väldigt snabbt och som har varit stadd i förändring under hela 90-talet. När man talar om försäkringsbranschen får man använda ett begrepp som "branschglidning", något som indikerar att försäkringar inte är en mot andra branscher tydligt avgränsad enskild bransch. Försäkringsorgan ägnar sig i dag väldigt mycket åt att placera sparpengar, vilket ibland liknar bankverksamhet. Vi har också kunnat se en hel del fusioner där försäkrings och bankmarknaden integreras på ett sätt som gör att det i dag ibland är lite svårt att säga vad som är specifikt just för försäkringsbranschen. Detta påverkar naturligtvis också vilken typ av lagstiftning som vi skall genomföra i Sveriges riksdag. Om vi har viktiga marknader som på det här sättet är i utveckling och det sker en branschglidning, är det svårt att ha branschspecifika lagstiftningar, som reser höga murar mot andra områden. Detta måste prägla vår syn på förändringarna i dagens lagstiftning. Propositionen som avlämnats kommer mycket sent. Det finns underlag i form av utredningar som har fått vänta länge på avgörande, och när propositionen väl har lagts fram är den sällsynt behäftad med ord som "skjuta upp", "titta på senare" och "utreda vidare", vilket gör att det avstamp som många trodde att den nya försäkringsrörelselagstiftningen skulle bli till stora delar har kommit att utebli. Man får nu fortsätta att vänta på ställningstaganden. Det gäller de viktiga frågor som här tas upp. Bl.a. när det gäller konsolideringsfondens framtid hänvisas det till fortsatta överväganden. Det hänvisas också till en översyn av associationsrättsliga regler, som påverkar väldigt mycket av det som står i propositionen. Det står också att man på ett mer grundläggande sätt skall se över nuvarande placeringsregler, och därför föreslås inga förändringar. Den fråga som kanske har varit viktigast för försäkringsbranschen är den s.k. femprocentsregeln. I propositionen säger man att man vill koppla ihop den med andra finansiella aktörer och deras ägande och att här sätter man inte ned foten. Vi har, som jag skall återkomma till, i stället fått ett domstolsutslag i EG domstolen som har förändrat förutsättningarna. I det moderata förhållningssättet, vilket har framkommit i en del diskussioner som vi har haft om de finansiella marknaderna, kan man se två stycken skolor. Den ena är att försöka att reglera denna mycket expansiva och föränderliga marknad, som man kan tala om i bredare bemärkelse, och att inte heller då, tycker vi, stanna vid att nationellt avskärma Sverige med en avvikande lagstiftning trots att detta rör frågor som möter global öppen konkurrens. Den andra skolan, och det är väl den mer moderata, är att i stället utgå från att avreglera marknaderna och försöka att införa och uppmuntra en uppförandekodex, vilket det finns ett stort intresse av också hos aktörerna själva, och att uppmuntra konkurrens för att kunder skall få bästa möjlighet att byta och att se skillnader i sättet att agera. Detta präglar väldigt mycket även denna proposition. Vi har därför i en del reservationer kommit att landa på avvikande uppfattningar. Det gäller dels den s.k. konsolideringsfonden. Den av en del motsedda förändringen att också vinstutdelande livförsäkringsbolag skulle kunna få bygga upp en konsolideringsfond uteblev. Man har nu valt en reglering som många menar gynnar vissa aktörer på försäkringsmarknaden - läs s.k. ömsesidiga bolag, och det största som vi känner i den kategorin är naturligtvis Folksam - medan den däremot missgynnar dem som driver en vinstutdelningspolitik. Vi har försökt att ta hänsyn till att det naturligtvis skulle kunna föras i bevis att det finns oro för att ett vinstutdelande bolag som får bygga upp, konsolidera, en fond med hjälp av premier skulle kunna dela ut premiepengar till ägarna och att det kanske skulle uppfattas som stötande. Vi har därför föreslagit en variant där man gör klart att man först skall använda den buffert som ägarkapital har skjutit till innan det kan bli tal om att ta i anspråk premieavsatta pengar. Men vi tror att det för denna marknads fortsatta utveckling vore bra om en konsolideringsfond också kunde tillåtas för den typen av bolag som har vinstutdelande politik. Vad gäller femprocentsregeln fick vi ett domstolsutslag som i ett slag upphävde den svenska femprocentsregeln. Vi lever nu i något så märkligt som ett laglöst tillstånd, då det nu egentligen inte finns någon klar definition av vad som är s.k. försäkringsfrämmande ägande eller koppling till andra företag. Det är inte okomplicerat för ett försäkringsbolag att ha ett betydande ägaransvar i börsnoterade aktiebolag. Det medför en lång rad ansvarstaganden som egentligen inte följer av att man placerar livförsäkringspengar till för kunderna bästa avkastning. Vi har försökt att ge uttryck för detta och sagt att här måste man se hela den diskussion som förs i Sverige om ifall det gynnar det institutionella sparandet och att det är olyckligt att institutioner och utländska ägare är mer skattemässigt gynnade än privatpersoner som försöker äga svenska aktier i Sverige. Vi tycker dock att femprocentsregeln, vilket också uttrycks i propositionen, är otidsenlig. Den skapar dessutom en nationell konkurrensnackdel för Sverige på denna globala öppna marknad. Det vore dock intressant att i dag få någon sorts besked om vad som komma skall i stället. Jag har under dagen inhämtat uppgifter om att den till den 28 maj, alltså om två dagar, aviserade propositionen i ärendet inte kommer just den 28 maj men att väl en lagrådsremiss är på väg i början av juni för en proposition ungefär vid midsommar. Det är naturligtvis olyckligt att det blir en fördröjning på det här viset i en fråga där ju Erik Åsbrink redan för ett år sedan var ute och flaggade att denna femprocentsregel skulle försvinna. Nu har vi, som sagt, i stället hamnat i detta märkliga läge att vi faktiskt inte vet vad som gäller. Här vore ett besked på sin plats. Fru talman! Vi har i en lång rad reservationer försökt att sammanfatta delar av det som jag i dag har talat om, men för tids vinnande kommer jag i dag att yrka bifall bara till reservationen 1 under mom. 3.

Fru talman! Den proposition som vi nu behandlar om ändrade försäkringsregler är inte helt lättillgänglig. Det är komplicerade tekniska frågor. Jag är mot den bakgrunden inte säker på att ens två så debattglada personer som Fredrik Reinfeldt och undertecknad kan åstadkomma någon större underhållning. Förslagen innebär en betydande modernisering av försäkringsrörelsereglerna och en renodling av tillsynen för svenska försäkringsbolag. Det är i första hand livbolagens verksamhet som berörs, och syftet med förändringarna är att underlätta produktutveckling och konkurrens. För försäkringstagarna innebär förslaget ett ökat skydd. Ökad internationalisering och de på väsentliga punkter gemensamma försäkringsrörelsereglerna i Europa har inneburit en ökad konkurrens på den svenska marknaden. Av denna anledning framstår dagens regleringar när det gäller skälighets och sundhetsprinciper som mindre lämpliga, eftersom de i påtaglig grad har hämmat nyetableringar och produktutveckling på området. Härigenom har konsumenternas behov av pris och produktkonkurrens delvis motverkats. I propositionen föreslås nu av dessa skäl att skälighetsprincipen slopas och ersätts av andra skyddsregler som har till syfte att främja en god ekonomisk genomlysning av försäkringarna och en genom avtal reglerad ordning av rätten till överskott. Sundhetsprincipen ersätts av en tydligare handlingsregel för försäkringsbolagen med krav på en tillfredsställande stabilitet, god information om försäkringsbolag och en god försäkringsstandard på verksamheten. Även försäkringsbolag som bedriver konventionell försäkringsrörelse medges rätt till vinstutdelning. För att säkerställa försäkringstagarnas avtalade rätt till överskott införs dock särskilda begränsningar vad gäller just vinstutdelning. Livbolag som bedrivit verksamhet med vinstutdelningsförbud får införa villkor i bolagsordningen om vinstutdelning bara under förutsättning att bestämda villkor till skydd för försäkringstagarna är uppfyllda. Slutligen vill jag nämna att vissa av dagens restriktioner vad gäller försäkringsbolagens kapitalförvaltning lättas upp. Det gäller bl.a. regleringar om var s.k. skuldtäckningstillgångar skall få finnas. Mot utskottets betänkande reserverar sig utskottets borgerliga ledamöter i något varierande formationer på sju punkter. I reservation 1 yrkar moderaterna att skälighetsprincipen skall slopas även i den obligatoriska trafikförsäkringen. En försäkringstagare som fått tillstånd att meddela trafikförsäkring är enligt trafikskadelagen skyldig att på begäran meddela sådana försäkringar, s.k. kontraheringsplikt.

Detta måste naturligtvis prövas ytterligare med hänsyn till de särskilda förhållanden som råder just på trafikförsäkringsområdet och mot de nya avtalsrättsliga regler som nu bereds i Finansdepartementet. I reservation 2 hävdar moderater och kristdemokrater att regeringens förslag vad gäller avsättning till konsolideringsfond skapar en konkurrensfördel för icke vinstutdelande ömsesidiga bolag. Mot den bakgrunden förordar man att lagen bör stadga att ett vinstutdelande livförsäkringsbolag skall äga rätt att avsätta premiemedel till en konsolideringsfond som får användas som buffert efter det att de fonder som aktieägarna skapat tagits i anspråk. I reservation 3 begär Folkpartiet under samma punkt att även utdelande bolag skall kunna få bygga upp konsolideringsfonder. Det finns en grundläggande skillnad mellan ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag som är viktig att beakta i det här sammanhanget. I de ömsesidiga försäkringsbolagen är försäkringstagarna delägare. De står för riskkapitalet, men har å andra sidan som delägare också rätten till överskottet om rörelsen går bättre än väntat. I livförsäkringsaktiebolag bestämmer aktieägarna och har rätt till vinsten om verksamheten går bra. Då bör också aktieägarna stå för riskkapitalet och betala om verksamheten sköts dåligt. Det är orimligt med en ordning där försäkringstagarna står för allmänt riskkapital om rörelsen går sämre än väntat samtidigt som aktieägarna tar hem vinsterna om rörelsen går bättre än väntat. Det är alldeles för tidigt att, som reservanterna och motionärerna, här slå fast att inga vinstutdelningsbolag kommer bildas om inte vinstutdelande försäkringsbolag får använda försäkringstagarnas pengar som gratis riskkapital i en konsolideringsfond. För att vinstutdelande livförsäkringsbolag skall kunna meddela långa livförsäkringar, dvs. pensionsförsäkringar av samma typ som de traditionella icke vinstutdelande livförsäkringsbolagen gör i dag - det gäller såväl ömsesidiga bolag som aktiebolag - krävs visserligen ett stort och betryggande riskkapital. Detta är emellertid inte i sak annorlunda än att annan kapitalintensiv verksamhet kräver kapitalstarka och uthålliga ägare. Om aktieägarna inte är beredda att skjuta till det kapital som behövs bör de satsa pengar på annat. De bör alltså inte subventioneras av försäkringstagarna. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet anser att nu gällande placeringsbegränsningar i livförsäkringsbolag vad avser innehav i publika bolag och fastigheter bör avskaffas för tillgångar som svarar mot återbäring. Man anser vidare att s.k. derivatinstrument bör få användas för hantering av livförsäkringsbolagens skuldsida i balansräkningen. Reformeringen av rörelsereglerna innebär stora förändringar på kort tid. Det är svårt att förutse effekterna av en höjning av dagens tillgångsgränser i den nya ordningen. Friare placeringsregler gäller för villkorad återbäring. För villkorad återbäring gäller inte gränsen på 25 %. Regeringen har här aviserat en bred översyn av placeringsreglerna. Justeringar av dagens placeringsgränser och möjligheterna att använda derivatinstrument för att hantera risker på skuldsidan kommer att behandlas i denna översyn. Då är det enligt vår mening ganska logiskt att erfarenheterna från tillämpningen av de nya rörelsereglerna för försäkringsbolagen får avvaktas i dessa frågor. den yrkas att den s.k. femprocentsregeln bör förändras. Den regeln innebär att svenska försäkringsbolag utan Finansinspektionens medgivande inte får äga mer än 5 % av rösterna i samma aktiebolag. Eftersom en proposition i frågan med anpassning till åberopad dom i EG-domstolen är nära förestående finns det ingen anledning att nu föregripa denna fråga. Det kan inte ha någon betydelse om den kommer i morgon, om en vecka eller om 14 dagar. Den fråga som Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet tar upp i reservation 6 är en gammal bekanting. Den handlar om de borgerliga partiernas ständiga behov att ondgöra sig över att individer i samverkan - det är det som är kollektiv - skaffar sig förmånliga regler för gruppförsäkringar, t.ex. hemförsäkringar. Men den frågan behandlas inte i propositionen. Flertalet av de av reservanterna här upptagna frågorna rör avtalsrättsliga frågeställningar som i första hand bör prövas inom ramen för en ny försäkringsavtalslagstiftning och inte föregripas nu. Rent allmänt kan man ändå ifrågasätta varför man i lagstiftningen skall införa särskilda bestämmelser som förhindrar just fackliga intresseorganisationer att träffa fördelaktiga försäkringsavtal för sina medlemmar. Det handlar om försäkringar som är till stor hjälp för många medlemmar den dag som t.ex. en brand eller annan skada inträffar. I många andra sammanhang tecknas ju också kollektiva försäkringar, t.ex. av varuhus, idrottsanläggningar eller föreningar. Dessa försäkringar gäller för besökare i allmänhet eller för medlemmarnas räkning, t.ex. för olycksfall, trots att de personer som skyddas av försäkringarna i vissa fall kan ha andra olycksfallsförsäkringar. Särförhållanden hos sådana försäkringar kan och bör beaktas inom ramen för de allmänna försäkringsrörelseregler som finns. De bör bedömas efter samma principer som andra kollektiva försäkringar och inte först och främst med hänsyn till om försäkringen köps av en facklig organisation. Det bör inte införas några särskilda rörelse eller tillsynsregler för försäkringsverksamhet som gäller kollektiva försäkringar som tecknats av fackliga organisationer. I reservation 7 anser moderater och kristdemokrater att ett framtida regelverk bör tillåta utvecklingen av livförsäkringsprodukter där flyttningar möjliggörs utan skattekonsekvenser. Redan i dag finns det emellertid livförsäkringssparande som kan flyttas utan skattekonsekvenser, t.ex. fondlivförsäkringar och individuellt pensionssparande. De nya rörelsereglerna öppnar även för nya slag av traditionella livförsäkringsprodukter där en flyttningsrätt är avtalad och förutsatt redan vid avtalets ingående. I propositionen klargörs även skattereglerna just för att säkerställa att också traditionella livförsäkringar kan flyttas utan skattekonsekvenser. Det sägs i propositionen att man skall överväga vidare om flyttning kan ske inte bara mellan olika försäkringsbolag utan även mellan pensionssparande i bank och försäkringsbolag. Vi kan konstatera att reservanterna faktiskt i sak är tillgodosedda genom förslagen i propositionen. Fru talman! Jag yrkar härmed avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Låt mig först säga något kort om de kollektiva sakförsäkringarna. Jag tror att Bengt Silfverstrand anstränger sig för att missförstå detta. Kritiken handlar ju om när kollektiva sakförsäkringar upphandlas för stora grupper utan individuell anslutning. Dessutom lämnar upphandlingsförfarandet mycket övrigt att önska. Vi menar att både konkurrens och valfrihet då sätts ur spel. Men det handlar om ett par motioner. Huvudärendet är naturligtvis den förändring av försäkringsrörelselagen som här behandlas. Jag tycker att detta är ganska symtomatiskt för hur det blir när man lägger fram propositioner som huvudsakligen ägnar sig åt att använda ord av typen: vi får se snart, vi skall fortsätta utreda och vid ett senare tillfälle. När den borgerliga oppositionen i stället kommer med ganska klarläggande förslag handlar debatten mer om vad oppositionen har tyckt än om vad regeringen egentligen har föreslagit. Det är väl i och för sig trevligt att vi får långa debatter om vad Moderaterna har skrivit i olika motioner. Men det hade kanske varit mer klarläggande att få en del besked kring de frågor som de facto handlar om vad majoriteten gör med detta förslag. Jag förstår att Bengt Silfverstrand inte ser några problem när det gäller de ömsesidiga bolagens konkurrensfördel som följer av detta lagförslag. Jag tycker att det är mycket olyckligt. Vi har faktiskt ansträngt oss för att försöka hitta en mellanväg som tar hänsyn till det Bengt Silfverstrand nämner, nämligen risken eller oron för att premiepengar används för att delas ut till aktieägare. Vi tycker att vi har funnit en form som bättre skulle balansera konkurrensen på en marknad där nu en mycket tydlig fördel skapas för bolag som Folksam. Jag vill återigen ställa frågan om inte Bengt Silfverstrand kan se nackdelarna med detta. Det vore också intressant att få höra varför man väljer att ha kvar placeringsregler som på många sätt är otidsenliga och skapar konkurrensnackdelar. Regeringen slår inte heller här fast att man tänker ha kvar dessa regler för evigt. Det skall ske en översyn och man skall återkomma i frågan senare.
Fru talman! Förändringarna i försäkringsrörelsereglerna är mycket omfattande. Det rör sig om kraftiga förändringar av lagstiftningen, på många punkter en påtaglig modernisering. Därmed har regeringen visat att man vill gå ganska långt på detta område. Att man inte löper linan ut på varje punkt beror på att vissa bitar fortfarande inte är tillräckligt klarlagda. Det är på de punkterna man vill göra utredningar. Men de är i stort sett redan klara. När det gäller en sådan fråga, där moderaterna har reserverat sig, kommer det en proposition inom en nära förestående tid. Det gäller 5-procentsregeln. Jag har redovisat förslagen och de klara invändningarna mot moderaternas reservationer. När det gäller den kollektiva hemförsäkringen är det samma argument som förs fram ständigt. Det är en ringaktning av ett system som innebär mycket stora ekonomiska fördelar och riskspridning för grupper som annars skulle stå oskyddade. Det är grunden för det kollektiva skyddet. Det tycker vi är värt att slå vakt om. Det finns ingen anledning att ingripa. Det finns en reservationsrätt. Den som inte vill vara med har den möjligheten. När det gäller konsolideringsfonden i vinstutdelande livförsäkringsbolag är det viktigt att klargöra att det är stor skillnad mellan olika typer av bolag. Det finns ingen anledning att försäkringstagarna skall stå för riskerna i svåra situationer, när bolagen går med förlust, och att aktieägarna sedan skall plocka hem vinsterna när det går bra. Det måste finnas en klar distinktion.
Fru talman! Det är riktigt att en hel del förändringar föreslås. Som jag nämnde i min inledning bygger de på utredningar som har jobbat under lång tid. Det har varit väl känt att många av förändringarna skall komma. De har också mottagits väl av försäkringsbranschen. När det gäller knäckfrågorna har det funnits en nyfikenhet på förändringar som kanske skulle komma till stånd. Det gäller konsolideringsfonden, 5 procentsregeln och placeringsreglerna för olika tillgångar i fastigheter och aktier. Problemet är att regeringen på de intressanta områdena väljer att inte ge besked eller gräva ned frågor i utredningar. Vi har ju nu ett läge där EG-domstolen har upphävt vår 5 procentsregel. Bengt Silfverstrand säger att det snart kommer en proposition. Vi får väl ta den diskussionen då. Men det är olyckligt att vi har hamnat i detta läge. Det viktiga är att ligga i framkant och möta den nya tidens krav, för att få försäkringsbranschen att växa och bli starkare. Det kan leda till fler jobb och att vi får en intressant marknad med försäkringsprodukter som förstärker konsumenternas möjligheter att välja. Det är det vi har sett framför oss. Risken med avgränsningen av konsolideringsfonden är att vinstutdelande bolag kommer att dra öronen åt sig och inte utveckla en del av de produkter de annars skulle utvecklat. Det har talats om att det inte blir samma goda tillgång till riskkapital i de små och medelstora företagen, som en följd av att man inte gick hela vägen. Man borde ha varit mer lyhörd för det när man valde att lagstifta.
Fru talman! Att underlätta produktutveckling, ge bättre förutsättningar för konkurrens och avreglering borde låta som skön musik för en moderat. Här görs dessutom en mycket långtgående avreglering av försäkringsrörelsereglerna. Det finns en liten bit kvar. Det råder fortfarande oklarheter när det gäller 5 procentsregeln. Det borde Fredrik Reinfeldt kunna leva med. Det görs en distinktion mellan utdelande och icke utdelande bolag. Det finns ingen anledning att i panik införa nya regler för att åstadkomma en skenbar konkurrensneutralitet. Vinstutdelande bolag och icke vinstutdelande bolag drivs under helt olika förutsättningar. Det är en uppenbar risk att pengar slussas över från försäkringstagare till aktieägare på ett olämpligt sätt. Det inser man också i en moderatmotion. Då är det bättre att avvakta den översyn som aviseras inom Finansdepartementet om bl.a. konsolideringsfondens framtid. Vi tar fasta på de problem som vi erkänner finns kvar och försöker göra något åt dem. Men det finns ingen anledning att göra allt på en gång.

Fru talman! Konstitutionsutskottet överlämnar i dag till kammaren den granskning som vi enligt författningen har utfört av statsrådens göranden och låtanden under de senaste åren.

Hela denna kontrollmakts syfte är att säkerställa att den offentliga makten utövas under lagarna och är därmed ytterst en kontroll å medborgarnas vägnar av att den regering som riksdagen har utsett också sköter sina åligganden på ett korrekt sätt. Det utskottet nu överlämnar till riksdagen är en granskning över en stor bredd av ärenden. Det är en granskning som är föranledd av anmälningar från enskilda riksdagsledamöter, där utskottet har haft att granska huruvida de frågor eller påpekanden eller anklagelser som finns i anmälningarna har fog för sig och bör föranleda något uttalande från utskottet. I flera fall är utskottet ense om sina bedömningar, ense om iakttagelser med varierande mått av kritik eller synpunkter gentemot det eller de statsråd som i det förevarande fallet varit föremål för granskningen. Ibland är utskottet oenigt, vilket inte innebär att granskningen i sig saknar betydelse på dessa områden, men fastmer att den som vill ta del, lära och dra lärdom av utskottets granskning har att begrunda det som såväl majoritet som minoritet har haft anledning att påpeka. Jag skall be, fru talman, i denna del av debatten som griper över hela det område som utskottet har granskat att få med exempel hämtade från de enskilda ärendena se på några företeelser som det kan finnas anledning att särskilt kasta ljus över i debattens inledning. Jag har valt att gruppera dessa iakttagelser i fem delar: det överskridande, det dunkla, det principiella, det förbluffande och till slut det möjligen inte fullt så omdömesgilla. Under dessa rubriker skall jag försöka belysa några av de iakttagelser som utskottet eller i förekommande fall moderaterna eller andra partier som reservanter har funnit anledning att föra fram till kammarens beskådande. Först det överskridande. Det brukar heta att det är en styrka om utskottet kan ena sig kring gemensamma iakttagelser. I ett centralt fall har utskottet gjort det, nämligen i fråga om relationer mellan lagar, stiftade av riksdagen, och författningar, fastställda av regeringen. I ett fall som utskottet har granskat, nämligen huruvida dåvarande statsrådet Wallström gjorde rätt i en ändring av den s.k. tandvårdstaxan i förhållande till den tandvårdsförsäkring som riksdagen fattat beslut om, har utskottet funnit att det finns en risk för att statsråd med de möjligen bästa av avsikter använder regeringsmakten på ett sådant sätt att den i realiteten undergräver det riksdagen har fattat beslut om. Utskottet understryker att sådant inte får ske. I det konkreta fallet handlade det om att den s.k. tandvårdstaxan ändrades av regeringen på ett sådant sätt att tandvårdsförsäkringen, som står över förordningen, i realiteten kom att sakna en väsentlig del av sitt innehåll. Jag tror att det är väsentligt att regeringar ser upp med denna typ av regeringsbeslut för att säkerställa att respekten för riksdagen upprätthålls på ett sätt som författningen anger som önskvärt och nödvändigt. Som jag antydde: Oavsett de goda ambitioner en regering kan ha med att använda sig av förordningsmakten är det riksdagens lag som gäller och ingenting annat. Min andra huvudrubrik har jag valt att kalla för det dunkla. Det är en av de iakttagelser som det från moderaternas utgångspunkt finns anledning att fästa särskilt stor vikt vid. I två fall förefaller det oklart även efter utskottets granskning vad det egentligen är som har skett i de granskade ärendena. Det handlar för det första om Björn Rosengren, som i ett av de få beslut han faktiskt har fattat sedan han blev statsråd uppenbarligen enligt somliga och enligt tidningsuppgifter gav besked till Samhalls styrelseordförande om att den verkställande direktören borde sparkas. Rosengren anser inför utskottet att han inte har lämnat en sådan uppgift, ej heller ordföranden i Samhalls styrelse anser att han har mottagit en sådan uppgift. Likväl vittnar styrelseledamöter i Samhalls styrelse om förfaranden som mycket starkt för tanken till att det är just det besked från statsrådet som anmälaren har ansett sig ha skäl att misstänka har givits som faktiskt också har levererats. Frågan är vad som faktiskt hände. Utskottet kan i detta hänseende inte komma längre än att konstatera att de båda, och endast de båda inblandade säger att det som förefaller ha hänt inte har inträffat. Varför, frågar sig vän av ordning, blev då styrelsen så upprörd? Varför, frågar sig igen vän av ordning, kallade styrelsen till ett extraordinärt sammanträde utan de fackliga representanternas närvaro om, som det numera brukar heta i politiken, allting bara handlade om business as usual. Den andra dunkelheten härrör sig från ett helt annat ärende, nämligen statsrådet Ulvskogs förhållande till företaget Bonniers eller Marieberg, respektive Svenska Dagbladet. Bakgrunden är i all korthet att Marieberg eller Bonniers för något år sedan planerade att köpa Svenska Dagbladet. Man uppvaktade statsrådet Ulvskog för att uppenbarligen söka någon välsignelse för affären. Så långt är allt entydigt att någon välsignelse inte kunde levereras från statsrådet. Hon ville inte göra det.

Denna typ av dunkla iakttagelser eller, om jag får uttrycka det så, dunkla slutsatser från en utskottsgranskning är av uppenbara skäl inte bra. Om ett utskott av KU:s karaktär inte har möjligheter att skapa klarhet om vad som faktiskt har skett i ärenden av stor principiell betydelse lämnar detta ett allvarligt tomrum i kontrollmaktens konstruktion. Med detta antyder jag inget, men garanterar heller ingenting. Jag konstaterar bara att i ett par ärenden som utskottet haft att granska är det med nuvarande författning inte möjligt att avgöra vad som faktiskt har förevarit. Den tredje kategorin ärenden handlar om det jag vill kalla det principiella. På det området finns det två ärenden av stor principiell betydelse för statsmaktens förhållande till de enskilda medborgarna; själva nyckeln, eller kärnan i det vi brukar kalla de medborgerliga fri och rättigheterna. Sverige är ett land baserat på övertygelsen om öppenhet men också respekt för den enskildes integritet och rättigheter. Sverige är baserat på övertygelsen om att enskilda människor, även om de är små och även om de har starka intressen emot sig, har rätt att få det skydd som enskilda människor som individer rätteligen skall ha. Det första av de principiellt starka ärendena handlar om statsrådet Ulvskogs förhållande till utdelning av tillstånd att sända television digitalt. Det är förvisso en teknisk och komplicerad fråga, men ändå en fråga med betydande principiella ingredienser. I all korthet handlar det om detta: När regeringen tilldelar rätt att sända television på de nya digitala frekvenserna, vilka rättigheter har regeringen då att föreskriva hur t.ex. programinnehållet i ett sådant tillstånd skall gestalta sig? Lagen är mycket klar på denna punkt: Det är yttrande och tryckfrihetsintresset som skall stå främst. I en reservation till betänkandet understryker Moderata samlingspartiets representanter att det på ett antal områden inom denna sektor med fog kan hävdas att regeringen har gått över de lagens råmärken som i detta fall måste iakttas. Man har för de programföretag som har erhållit tillstånd att sända uppställt villkor som inte står i överensstämmelse med respekten för friheten och den enskildes rätt. Man frågar sig: Är detta betydelsefullt? Det är ju ändå bara en försöksverksamhet som pågår. Ja, det är betydelsefullt, säger reservanterna, av det enkla skälet att när en regering tar sig före att ange villkor för innehåll för den som sänder television eller radio eller, varför inte, för en tryckt skrift, går man över den rågång som friheten och respekten för den enskilde uppställer. Lagen är mycket tydlig på den punkten. Det är friheten som har företräde, inte maktens intresse av att styra programutbudet. Jag beklagar att utskottets majoritet på denna punkt inte haft någonting alls att säga. Den som läser utskottets betänkande kommer att upptäcka att på just denna punkt säger majoriteten absolut ingenting mer än att man inte tänker säga någonting. Man frågar sig: Kan man inte, vill man inte eller får man inte säga någonting om hur Marita Ulvskog sköter sitt digitala eller massmediala fögderi? Under det principiella skulle jag också vilja säga ett par ord om det som sannolikt är detta betänkandes viktigaste ärende, nämligen fallet Torgny Gustafsson på Gotland. Vad handlar detta om? Jo, det handlar om småföretagaren och restaurangägaren Torgny Gustafsson som på 1980-talet drev restaurangen Ihrebaden utanför Visby med ett antal anställda. Den förbrytelsen hade han uppenbarligen begått, åtminstone av andra förhärskande seder och traditioner, att han hade gjort upp med de anställda om villkoren alldeles på egen hand. De var nöjda med att inte vara fackligt anslutna, och Torgny Gustafsson var nöjd med att inte tillhöra Svenska arbetsgivareföreningen. Sedan händer något. Plötsligt krävs av facket att de anställda skall vara fackligt anslutna. Det går till slut så långt att Torgny Gustafssons lilla restaurang utsätts för en facklig blockad som till slut leder till att Hela denna långa process har gått genom de europeiska rättsinstanserna under 1980 och 1990-talen och kom till ett slut för bara något år sedan och till ett formellt slut för bara några månader sedan. Den fråga utskottet har haft att granska är följande nyckelfråga: Hur kom regeringen, i detta fall den socialdemokratiska regering som tillträdde efter 1994, att hantera fallet inför de europeiska rättsliga instanserna? Vad utskottet har kunna finna har regeringen valt att till de europeiska institutionerna vidarebefordra en facklig version av vad som hände på Gotland, som med till visshet gränsande sannolikhet är falsk. Nyckelfrågan är alltså: Vad har en regering som vår att iaktta i väsentliga frågor inför de europeiska konventionsorganen när de för sin egen talan? Från reservanternas sida - detta är också ett ärende där utskottet dessvärre har spruckit och inte förmått ena sig om en gemensam hållning - är kravet kristallklart, nämligen att en regering har en skyldighet att uppträda så sanningsenligt som det bara är möjligt i processer inför Europadomstolen. I ärendet har det visats med stor tydlighet hur somliga av de uppgifter som fördes vidare till Strasbourg uppenbarligen är ren hörsägen. Det har framförts med sådan tydlighet också till regeringen under processens gång att ingen kan ha svävat i tvivelsmål om hur tveksamma de uppgifter som regeringen förde vidare till Strasbourg egentligen var. Vi säger från reservanternas sida att så får en regering inte handskas med det finaste och värdefullaste som vårt samhälle äger, nämligen respekten för den enskildes rätt. Vad vi i realiteten fick se var en regering som företrädde makten, i detta fall Restauranganställdas Förbund, inför de europeiska konventionsorganen och därmed bidrog till att en ensam småföretagares rätt inte kunde bevakas. Det är illa för Torgny Gustafsson och det är illa för Sverige i Sverige. Men det har också en bäring utanför vårt lands gränser i den meningen att om länder vänjer sig vid att inte ha höga sanningskrav på det man säger inför de europeiska konventionsorganen, hur skall vi då kunna kräva att andra länder, som vi vill instämma därför att de bryter mot de mänskliga fri och rättigheterna, står upp för sanningen och rätten om inte vi själva med våra demokratiska traditioner ställer mycket höga krav på vårt eget handlande? Fallet Torgny Gustafsson är en trist och tråkig del av Sveriges moderna konstitutionella historia. Han hade varit förtjänt av ett bättre öde. Så till det fjärde och femte påpekandet i all korthet, fru talman. Det fjärde handlar om det förbluffande. Det finns ett ärende bland de 21 vi har granskat som handlar om den dåvarande jordbruksministern Annika Åhnbergs sätt att hantera jakträttigheten. Det kommer att kommenteras senare i debatten, men det är och förblir förbluffande hur ett statsråd uppenbarligen kunde misslyckas med att hitta ens de mest grundläggande fakta i målet. Plötsligt upplåts dubbla rättigheter där bara en rättighet egentligen får plats. Plötsligt upptäcks att relevanta brev över huvud taget inte finns i Regeringskansliets akt över ärendet. Det är förbluffande och bekymmersamt att någonting sådant kan ske. Till slut vill jag säga något om det inte fullt så omdömesgilla. Som har rapporterats i tidningarna under tidigare månader har KU haft att diskutera den nuvarande och dåvarande jämställdhetsministerns uttalande om mäns och kvinnors benägenhet att begå brott. I en artikel i en dagstidning skrev Margareta Winberg för en tid sedan att män begår brott. Då måste man naturligtvis sätta fokus på det kön, dvs. männen, som har begått brotten och skulden. Med andra ord: Vad statsrådet säger är att en hel grupp människor är mera benägna än andra att begå brott. Detta är förvisso inte konstitutionellt förgripligt, eftersom statsrådet inte har skrivit detta, som det heter, i sin tjänsteutövning. Likväl är det, säger vi som har haft en annan mening än övriga i detta ärende, väsentligt att statsråd också i sina övriga göranden och låtanden respekterar den fundamentala principen i ett rättssamhälle som vårt att enskilda människor är enskilda människor och inte tillhöriga kön eller grupp. Fru talman! Detta var några iakttagelser som det finns anledning att göra i inledningen av denna debatt. Det är min förhoppning att detta granskningsbetänkande förutom det meningsutbyte som det i dag kommer att ge upphov till dessutom skall studeras och bli inlärt och att de som granskats skall ta lärdom av det. Därmed kan det läggas till grund för ett mera avancerat och kvalitativt gott handhavande av de regeringsärenden vars grannlaga hantering vi alla, riksdagsmän och det svenska folket, är beroende av. Fru talman! Jag ber att få yrka på godkännande av utskottets anmälan i de delar där den inte motsvaras av reservationer från moderaterna och godkännande av anmälan i reservation nr 1.

Fru talman! Riksdagen debatterar i dag konstitutionsutskottets andra granskningsbetänkande vid det här riksmötet. Betänkandet är baserat på de anmälningar som riksdagsledamöter gjort enligt regeringsformens 12 kap. 1 §. Kontrollmakten är fundamental för att demokratin skall fungera väl. Utgångspunkten är att alla offentliga beslutsfattare, alla som utövar offentlig makt, skall kontrolleras. KU:s uppgift är att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Andra organ granskar andra beslutsfattare. Riksdagens revisorer granskar den statliga verksamheten i övrigt. Genom JO - Riksdagens ombudsmän - kan varje enskild medborgare påkalla granskning av visst ärende. Vidare får varje riksdagsledamot framställa interpellationer och frågor till statsråden i angelägenheter som angår deras tjänsteutövning. Den uppfattningen kan finnas att poängen med den kontroll av regeringen som KU skall svara för är att den skall resultera i prickningar av statsråden. Enligt min uppfattning är den löpande granskningen i sig också en del av målet, alltså att den som har makt att besluta också vet att besluten och tjänsteutövningen granskas. Medvetandet om detta är en bättre garanti för att fel inte begås än själva risken för kritik av mer eller mindre allvarligt slag. Granskningskritik från konstitutionsutskottet kan heller inte i sig leda till ett statsråds avgång. För detta fordras att en misstroendeförklaring uttalas av riksdagen, och det får ske i helt annan ordning. Granskningen är alltså ett viktigt demokratiskt instrument, och för att instrumentet skall ljuda väl måste det handhas med omsorg och noggrannhet. Missljud blir det om vi som är satta att granska inte förmår att hålla partipolitiken på armslängds avstånd. För granskningens trovärdighet är det viktigt att hålla fast vid dess konstitutionella karaktär. Det politiskt kloka eller mindre kloka i olika göranden och låtanden från statsråds sida får bedömas och värderas i andra sammanhang, bl.a. i de allmänna valen. Vi är flera ledamöter som är nya i utskottet. Därför bestämde vi att under årets granskningsarbete samla på oss erfarenheter som kan ligga till grund för en kommande utvärdering. Syftet med den utvärderingen är att försöka förbättra arbetet med denna viktiga kontrolluppgift, att öka tyngden i utskottets uttalanden och ägna mindre uppmärksamhet åt sådant som måste anses ovidkommande i förhållande till Jag ser fram mot dessa diskussioner inför nästa års arbete. Fru talman! Antalet ärenden som behandlas i detta betänkande är 20. I 13 av dessa är utskottet enigt i sina slutsatser, medan det finns reservationer i 7 ärenden. Det ligger i sakens natur att de ärenden där utskottet är delat, dvs. där det finns reservationer, får mer uppmärksamhet än de ärenden där utskottet uttalar sig enigt. För den som mot bakgrund av regeringsformens formulering om statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning har studerat de olika ärendena i årets - och för all del också i tidigare års - granskningsbetänkanden framstår det som uppenbart att alla anmälare inte alltid grundat sina anmälningar på konstitutionella överväganden. Partipolitiska önskningar om att pricka ett eller annat statsråd tycks också spela roll. Jag skulle vilja formulera den saken på det sättet att partipolitiken och möjligheten till massmedial uppmärksamhet vid anmälningstillfället ibland är viktigare än resultatet av KU:s granskning. När granskningen är klar efter några månader och den inte innehåller några negativa omdömen eller inte ens ryms inom granskningsuppgiften är ju också mediernas intresse minimalt. Allmänheten lämnas faktiskt i ovisshet om ifall det som anmäldes var rätt eller fel, eftersom det inte blir någon riktig förmedling av granskningsresultatet. Kanske har de flesta rent av glömt hela saken. Den nytta man hade var den mediala uppmärksamheten vid anmälningstillfället. Ett par exempel på anmälningar av det här slaget är de som gjorts mot förre finansministern Erik Åsbrink för hans uttalanden om vissa åtgärder av ÖB i samband med diskussioner om försvarsanslaget och anmälan mot Margareta Winberg för hennes uttalanden om mäns kriminalitet. Några konstitutionella aspekter kan inte läggas på de här uttalandena. Statsråden har rätt att delta i den allmänna debatten och att där försvara sina synpunkter. Detta var den kategori av uttalanden som, om jag minns rätt, Per Unckel kallade de mindre omdömesgilla. Jag förmodar att Unckel i första hand tänkte på uttalandena i sig, men enligt mitt sätt att analysera granskningsuppgiften får man väl också anse att även anmälarna har handlat mindre omdömesgillt, eftersom det här inte är en KU-fråga. Fru talman! Utan tvivel är det mest omfångsrika och mest debatterade ärendet i årets granskning målet vid domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg mellan Torgny Gustafsson och svenska staten. Tvisten gällde påstådd föreningsrättskränkning, men anmälan avsåg det sakliga innehållet i vissa dokument ingivna av regeringen. Granskningen kom också efterhand att gälla handläggningen av det här målet i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Det föranledde mig att tro att sakdebatten om Torgny Gustafsson-ärendet kanske skulle hamna under det avsnitt som är avsatt i den här debattordningen. I och med den utvidgade granskningen blev också utskottets ordförande jävig i den här frågan. Icke desto mindre fick vi en genomgång av reservanternas synpunkt på Torgny Gustafsson-ärendet. Vid den utvidgade granskningen kom det också fram att den borgerliga regeringen inte skulle ha haft någonting emot att förlora det här målet vid Europadomstolen i Strasbourg. Därmed skulle man få ett verktyg för att rasera den svenska arbetsrätten, vilket man politiskt egentligen var ute efter från regeringen. Regeringen bestred visserligen Torgny Gustafssons framställan, men det bestridandet var ganska svagt, eftersom skälet till bestridandet var att man ville få prövat huruvida detta var en föreningsrättskränkning. Dessutom sade regeringen att om domstolen kom fram till att det här var en föreningsrättskränkning, var också de fackliga stridsåtgärderna obefogade. Fru talman! Jag vill gärna göra tillägget till ordförandens beskrivning av detta ärende att rätten att framställa krav på avtal - krav på hängavtal eller kollektivavtal, som fackföreningen framställde i det här fallet - finns i den svenska lagstiftningen. Det är inte någonting som fackföreningen utifrån sina alldeles egna värderingar anser att man har rätt att göra, utan den möjligheten finns ju enligt svensk lagstiftning. Avtalskravet i sig, ordföranden i utskottet, leder inte till att man tvingar in anställda som medlemmar i fackförening. Jag tycker att den här frågan skulle vinna på att man kunde föra debatten i betydligt mer nyanserade former. Tyvärr tvingas jag konstatera att partipolitiken inte gått att hålla utanför just Torgny Gustafssonärendet. Stora delar av de fyra forna regeringspartiernas reservation innehåller dessutom formuleringar som verkar vara hämtade ur arbetsgivarorganisationernas pamfletter mot den svenska arbetsrättslagstiftningen. Fru talman! Den viktigaste slutsatsen, enligt min uppfattning, av den omfattande granskningen av Torgny Gustafsson-målet återfinns egentligen inte i detta betänkande. Den är nämligen att KU har anledning att på eget initiativ granska regeringens uppläggning av arbetet med de mål som Sverige är eller blir engagerat i i Europadomstolen i Strasbourg eller i Utskottet har haft svårigheter att finna vilka statsråd, egentligen oberoende av regeringskulör, som vid olika tillfällen varit ansvariga. Jag anser att KU bör ägna den frågan uppmärksamhet i höstens granskning. Vilken betydelse har då utskottets uttalanden i olika ärenden? Dessvärre är det väl så att om utskottets bedömning sönderfaller i olika delar efter partilinjerna blir betydelsen mindre, för att inte säga noll. I ärenden som har en ordentlig bäring på statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning påverkar eniga uttalanden den fortsatta handläggningen i regeringen av liknande ärenden. Från årets granskning är anskaffningen av Leopardstridsvagnarna enligt min mening ett bra exempel på detta. Stridsvagnarna anskaffades under den tid då var Thage G Peterson försvarsminister, men anskaffningen var avklarad före hans tillträde. Två anmälningar hade vi. Båda handlade egentligen om att riksdagen inte informerats om den reella innebörden av avtalet mellan svenska staten och den tyska myndigheten BWB om inköp respektive förhyrning av stridsvagnar, typ Leopard. Ett enigt utskott konstaterar att det inte finns någon generell föreskriven skyldighet för regeringen att informera riksdagen i frågor om verkställandet av riksdagens beslut. Utskottet konstaterar vidare att Försvarsdepartementet kunde ha lämnat information om formen för upplåtelsen av de begagnade stridsvagnarna, eftersom den aktuella formen för anskaffning är särskilt ovanlig när det gäller organisationsoch effektbestämmande materiel för långsiktigt bruk inom Försvarsmakten. Sammanfattningsvis finner utskottet i detta granskningsärende ingen grund för kritik mot någon av försvarsministrarna från konstitutionell synpunkt. Däremot anser sig utskottet oförhindrat att uttala att regeringen i framtiden inför upphandlingsärenden av större omfattning, och i fall där upphandlingen sker i annan form än vad som är brukligt, bör erbjuda riksdagen information, t.ex. om på vilka grunder avtalet avses att träffas. Med ett enigt utskott har jag den uppfattningen att regeringar i framtiden har anledning att studera detta och också leva upp till de förväntningar som utskottet på den här punkten uttalar. Fru talman! Jag skall alldeles strax avsluta.

Jag vill, fru talman, till sist yrka på godkännande av utskottets anmälan i dess helhet.
Fru talman! Jag har en synpunkt och en fråga. Först synpunkten: Något som jag tycker är ett lite tråkigt drag hos Göran Magnusson är att han anklagar allt som han inte gillar av anmälningar till KU för att vara partipolitisering av granskningen. Jag vill gärna säga, med adress till samtliga riksdagens ledamöter, att jag tycker att det är rätt att anmäla när man misstänker att någonting är felaktigt, dvs. om man tror att någonting kan innehålla något som bör granskas av KU, anmäl det! Det ger nämligen KU möjligheter att bedöma huruvida det funnits fog för misstanken eller inte. Restriktivitet i detta hänseende är inte av godo. Mitt påpekande: Göran Magnusson understryker att det är bra med enighet. Jag delar den uppfattningen. I ärendet Torgny Gustafsson fanns det en kristallklar granskningsfråga, nämligen om det var korrekt av regeringen att okritiskt överföra de fackliga synpunkterna till Strasbourg, trots att man visste att de på sannolika skäl kunde antas vara felaktiga och att de därmed på sannolika skäl kunde antas stödja bara det fackliga intresset. Tänk om vi i utskottet hade kunnat enas om att regeringar skall följa den princip som säger att man i görligaste mån skall sträva efter att ge en god allsidig bild som är sanningsenlig också när den talar emot den egna regeringens intressen. Hade vi kunnat enas om att säga detta till regeringen, hade vi bidragit till att Sverige hade uppträtt på ett anständigare sätt inför Europadomstolen i framtiden än vad man enligt min mening har gjort under de gångna fyra åren. Av detta blev det ingenting när socialdemokraterna skulle sätta pennan till papperet. Då blev socialdemokraterna i utskottet - jag vill be Göran Magnusson om ursäkt för uttrycket - samma megafoner för det fackliga intresset som regeringen har varit för er.
Fru talman! Det råder enligt min mening ingen delad uppfattning om att regeringen när den överlämnar material och uppgifter, i det här fallet till domstolen i Strasbourg, skall eftersträva att i görligaste mån, som Per Unckel uttrycker saken, se till att materialet är korrekt. Det finns också tidigare utskottsuttalanden på den punkten. Materialet skall också vara korrekt även om det faktiskt talar emot den svenska ståndpunkten. På den punkten råder det ingen delad mening. Den delade meningen uppstår när Per Unckel och hans tre medreserverande partier inte kan bortse från det partipolitiska intresset av Torgny Gustafssons konflikt med svenska staten och måste anse att material som kommer från LO är per definition skumt och måste ifrågasättas. Denna fråga hade varit betydligt lättare att klara ut om den borgerliga regeringen, i vilken Per Unckel ingick, faktiskt hade vinnlagt sig om att skaffa sig lite kunskap om bakgrunden till den konflikt som den borgerliga regeringen var indragen i med kommissionen i Strasbourg. Men man avstod från att skaffa sig kunskap om detta och skickade inte in något material. Man bedömde att man inte skulle göra detta. Man ansåg att konflikten var obefogad, trots att man inte hade något material att stödja sig på. Detta tycker jag måste vara besvärande. Dessutom skall sägas att regeringen till domstolen framförde att man inte kunde garantera att det material som granskningen ursprungligen gällde var korrekt. Regeringen ville anordna vittnesförhör i domstolen för att säkerställa uppgifterna, men det avstod domstolen ifrån.
Fru talman! I ett hänseende är Göran Magnusson en bättre man än vad Laila Freivalds är kvinna, höll jag på att säga, om man jämför de bådas utsagor. I utskottet har Laila Freivalds frenetiskt förnekat att regeringen har en skyldighet att i det mål som nu sattes upp, nämligen Torgny Gustafsson mot svenska staten, redovisa så ärligt och så uppriktigt som det gick hur det faktiskt låg till med fakta. Det hade varit bra, Göran Magnusson, om det vice ordföranden nu säger i talarstolen hade stått i den socialdemokratiska delen av utskottets betänkande. Det borde ha stått att enligt socialdemokraterna i utskottet skall man sträva efter att i mål av detta slag redovisa alla fakta även när de talar emot regeringen. Det är den första iakttagelsen. Den andra iakttagelsen är att om man anser detta, hur kunde man då vara så tondöv att man inte hörde varningsklockorna? Inför utskottet har LO och andra redovisat hur det uppenbarligen till regeringen inför processen i Strasbourg inkom varningar om att det som hade förts fram inte var korrekt. Men likväl åker regeringen till Strasbourg och blir den megafon för LO-intresset som vi reservanter kritiserar regeringen för att ha varit. Tänk om Göran Magnusson i enighetens intresse hade haft kurage nog att säga detta. Då hade vi kunnat bidra till en liten upprättelse för det Torgny Gustafsson har råkat ut för under de senaste 20 åren. Vi kunde ha tagit ett stort steg mot ett gott uppträdande av svenska regeringar inför Europadomstolen i Strasbourg. Min slutsats är alltså dessvärre att socialdemokraterna i utskottet, när det väl har kommit till kritan, har underordnat sig LO-intresset lika mycket som regeringen tyvärr gjorde före socialdemokraterna i KU. Jag beklagar detta för rättssäkerhetens skull, men det är dessvärre den ofrånkomliga slutsatsen.
Fru talman! Den borgerliga regeringen hade ju också kunnat skaffat sig de här kunskaperna, förmedlat dem till domstolen och sagt samma sak som den socialdemokratiska regeringen sade några år senare, nämligen att man inte kunde garantera att dessa uppgifter var korrekta, men att man var beredd att medverka till att vittnesförhör kunde hållas i domstolen så att domstolen själv kunde bilda sig en uppfattningen om detta. Sedan skall man också komma ihåg att domstolen själv har sagt att man inte betraktade uppgifterna som ostridiga. Man säger också att de inte spelade någon avgörande roll för utgången av målet vid det ena eller det andra tillfället. Jag kan hålla med Per Unckel om att det i sig inte fritar en uppgiftslämnande regering från att se till att uppgifterna är så bra som möjligt. Jag kan hålla med om det principiella resonemanget.

Sedan hänvisas till ett KU-betänkande som är ett par år gammalt. Det står faktiskt i betänkandet. Per Unckel behöver inte skriva debattartiklar eller uppta kammarens tid med att kritisera något som Socialdemokraterna redan har intagit som ståndpunkt i den här frågan. Låt mig sedan på några sekunder nämna detta med partipolitik och anmälan till KU. Jag tycker naturligtvis också att man på goda grunder och med ett motiverat resonemang om konstitutionen och annat skall anmäla en fråga. Men man kan inte bara skriva: Granska om min misstanke är rätt att det är något fel här! Så kan man inte formulera frågan, men det är ungefär det Per Unckel gör när han anser att en del anmälningar skall försvaras i det här sammanhanget.

Fru talman! KU:s granskning är, som har sagts, ett mycket viktigt inslag i vårt politiska system. Riksdagen väljer statsminister som utser sin regering. Regeringen har sedan att utöva sitt ämbete under lagarna efter riksdagens beslut. Enligt regeringsformen är det riksdagen som är folkets främsta företrädare, men regeringen har ju en stor initiativmakt i politiken och skall se till att riksdagens beslut i praktiken blir genomförda. Regeringen har genom initiativmakten och genom sin exekutivmakt, dvs. genomförandemakt, en starkt styrande ställning. Denna ställning har också stärkts i och med att Sverige har blivit medlem i EU. Nu är regeringen inte bara förslagsställare till lag. Den är också direkt med om att stifta lag inte bara som propositionsavgivare utan i faktiska lagbeslut i EU:s olika ministerråd. Makt har därigenom egentligen förskjutits från riksdagen till regeringen. Det är i sanning viktigt att regeringens maktställning och sätt att bruka sin position utsätts för granskning.

Eftersom EU-medlemskapet har gjort att riksdagens lagstiftningsmakt har blivit en delad makt med ministerrådet ökar egentligen behovet av en skärpt kontrollmakt gentemot regeringen när det gäller EU ärendena. Ännu har vi inte i riksdagen funnit formerna för denna skärpta kontroll gentemot EU-ärendenas hantering. I dagens granskning snuddar vi bara vid ett begränsat sådant. Där har utskottet i enighet kunnat konstatera att regeringen något rutinmässigt utgår från att hålla hemligt det som egentligen borde vara offentligt. Offentlighetsprincipen, som det råder stor politisk enighet om i Sverige, skall också gälla handlingar från EU. Den granskning som vi utövar kritiseras ibland för att den kan få en politisk slagsida. Det gäller därför att tydliggöra och avgränsa vad saken gäller. Den gäller inte en politisk granskning av en regering. En regering har rätt att företräda sin politik, och regeringsledamöter har rätt att uttala sig om politik efter sina värderingar, oavsett vad vi egentligen tycker om dessa, så länge de håller sig inom lagens råmärken och i enlighet med de beslut för politiken som riksdagen har fattat. KU skall övervaka att regeringsmakten utövas under lagarna och i enlighet med riksdagsbeslut. Men lagarna är ju i sig en produkt av politik. Det glömmer man ibland när diskussionen förs om att den granskning som konstitutionsutskottet utför borde ersättas av en granskning av någon sorts, vad man tror, opartiska experter, t.ex. jurister, som om dessa stod över värderingar, politik och motsättningar i samhället. Men så är det inte. Det finns inga sådana individer, som står utanför och ovanför samhällets sociala konflikter, värderingar och intressen. Lagarna är en produkt av politik och lämnar därför ibland tolkningsmöjligheter. Granskningen hamnar därför, och kan därför ofta hamna, i en mycket intressant skärningspunkt mellan juridik och politik. Det är detta, menar jag, som gör granskningen så spännande, men som också ställer krav på oss som granskare. Man skall också se att denna granskning läggs ihop med all annan granskning i samhället som sker av regeringsmakten. Det finns flera kontrollinstrument. Det arbete som läggs ned i riksdagens revision och av Justitieombudsmannen, osv., har nämnts här tidigare. Man kan därtill lägga offentlighetsprincipen och meddelarprincipen, som är värdefulla instrument för att granska makten, liksom en granskande journalistik i en i varje fall i viss mening formellt sett fri press. Den allmänna politiska debatten i medierna och ute i samhället på olika mötesplatser, som den i riksdagen, är också ett sätt att granska regeringen. KU:s granskning är en aspekt av denna kritiska granskning av makthavare. Granskningen av de avsnitt som diskuteras i dag grundas på anmälningar. Jag kan dela en av de synpunkter utskottets ordförande har, nämligen att det är bra om många riksdagsledamöter anmäler ärenden till KU:s granskning. Men de skall inte göra det därför att de är politiskt missnöjda med ett utfall eller därför att de är i en värderingskonflikt med regeringen eller ogillar ett uttalande från ett statsråd, utan om de anser att ett agerande är felaktigt i konstitutionell mening. Då är det bättre med fler anmälningar än färre. Det är upp till konstitutionsutskottet att pröva anmälningarna och undersöka om det finns en konstitutionell hund begraven och om ärendet är värt att granska eller om anmälningen är ett uttryck för någon sorts politisk ambition. Man är kanske missnöjd med ett politiskt beslut och vill driva saken vidare. Ibland kan man tyvärr - Göran Magnusson har exemplifierat det - konstatera att några av granskningsärendena är av mer politisk natur. Det visade sig också, när utskottsordföranden gick igenom en del av ärendena i sitt inlägg här tidigare, att inte heller han kunde avhålla sig från partipolitiska värderingar eller insinuationer. Ta t.ex. fallet med kulturminister Ulvskog och affären kring Marieberg. Två tidningsmän ville ha ett uttalat stöd för en affär som skulle lett till ökad koncentration inom massmediesfären. De fick inget uttalat stöd av regeringen eller av ministern. Så långt är det fakta. Detta har utskottet konstaterat. Men ändå vill moderaterna i ett särskilt yttrande, och nu också utskottets ordförande, insinuera att ministern hade sagt någonting annat eller agerat annorlunda om en socialdemokratisk tidning hade kunnat komma ifråga för en affär. Men den frågan är knappast konstitutionell. Ministern har rätt att uttala att hon tycker att en affär är bra eller att hon tycker att en affär är dålig. I konstitutionell mening är denna anmälan tvivelaktig, anser jag. Samma sak gäller anmälan om digital TV, som vi skall diskutera senare. Regeringen har agerat på ett sådant sätt att man har lagt fram proposition efter proposition och fått godkänt av riksdagen vad det gäller detta. Likväl följer vissa ledamöter upp sitt missnöje med riksdagens beslut, och det faktum att regeringen har handlat enligt detta, med en anmälan till konstitutionsutskottet. Man säger att regeringen har försökt beskära TV företagens yttrandefrihet. Företagen har sökt tillstånd för att bedriva markbaserade digitala sändningar därför att de har velat visa ett antal typer av program, som man har räknat upp. Regeringen har sagt att företagen får visa precis de typer av program som de har ansökt om i betydande omfattning. Det är innehållet i deras tillstånd. Företagen har alltså fått precis det de har begärt. Ingen har egentligen klagat. Men eftersom de borgerliga partierna får uppleva markbaserad digital TV, som de inte vill ha, och eftersom det heller inte har skett en utauktionering på rent kommersiell grund vill de föra detta politiska missnöje vidare. Anledningen till anmälan av det ärende vi snart skall diskutera i större detalj är också sökt. Utskottets ordförande kommer förmodligen inte att delta, eftersom han då är jävig. Det handlar om Torgny Gustafsson-fallet. Ärendet handlar egentligen inte om konflikten mellan facket och småföretagaren. Det handlar om hur staten Sverige via regeringen skall förhålla sig när svensk lagstiftning och svensk modell är satt i fråga inför internationella organ. Det är det som är nyckeln. Vi har enats om att man givetvis skall uppträda sanningsenligt. Men den socialdemokratiska regeringen har faktiskt sanningsenligt återgivit det som facket har angivit som utgångspunkt för att man har använt sin konflikträtt. Regeringen har också aktivt försvarat den svenska modellen och fackföreningarnas konflikträtt. Den borgerliga regeringen försvarade Sverige på ett så passivt sätt. Dess företrädare inför Europeiska kommissionen, Carl Henrik Ehrenkrona, säger följande: "Jag kan bara säga att det inte var något helhjärtat försvar för den svenska modellen". Detta är anmärkningsvärt. Man vill bakvägen och genom passivitet åstadkomma beslut som skall leda till att man kan urholka de fackliga medlemmarnas rättigheter. Det handlar om den lilla och den stora människan i sammanhanget. De anställda vore utan de fackliga organisationerna de verkligt små i samhället. Fru talman! Det finns alltid saker som kan göras bättre. Visst har det funnits en hel del problem. Vi har sett det även i detta granskningsbetänkande från KU. Vi har kunnat påpeka hur praxis och regelverk kan och bör förbättras. Men man kan också, som ett samlande omdöme över den senaste regeringsperioden - anmälningarna gäller framför allt denna - säga att det bara har funnits skäl till kritik i några fall där lagstiftningstolkningen har varit problematisk. Vi har inte kunnat finna skäl för några väldigt tydliga anmärkningar i formell mening. Det är ett ganska gott betyg, men vi får inte slå oss till ro. Kampen för öppenhet, för att förhindra maktmissbruk och granskningen av makthavare är en fortgående process. Granskningen är ett sätt, i sig ett mål och ett medel, att hålla regeringarna på det vi kan kalla den smala vägen. I den andan får konstitutionsutskottet även framdeles fullfölja sin granskning. Jag vill också säga att utan en oförvitlig och duktig personal på konstitutionsutskottets kansli skulle granskningen inte vara möjlig. Eftersom ordföranden och vice ordföranden vid den här tidpunkten har glömt att tacka utskottets kansli för dess gedigna arbete vill jag passa på att göra det och räknar säkert med att de också instämmer i detta tack.
Fru talman! Får jag göra ett par kommentarer till Kenneth Kvists påpekanden. Han förfaller likt Göran Magnusson till anklagelser gentemot alla vars granskningsuppgifter han inte gillar och hävdar att dessa är partipolitiska. Jag tror att denna debatt skulle vinna på mer diskussion i den konstitutionella saken och mindre av denna typ av undanflykter inför det som Kenneth Kvist uppenbarligen inte vill diskutera.

Mitt påpekande i denna debatt är att det är att beklaga att utskottet inte har möjligheter att gå till botten med vad som faktiskt var sant. För det andra digital-TV: Det utskottet har att granska enligt anmälan är huruvida regeringen har ställt villkor för programverksamhet som står i strid med lagen. Huvudregeln i yttrandefrihetsgrundlagen är att man inte får ställa villkor för sändningstillstånd. Om det kan göras gällande, vilket jag menar att det kan göra, att regeringen har ställt sådana villkor, oavsett på vems inrådan, är detta konstitutionellt anmärkningsvärt. Kenneth Kvist alldeles riktigt säger har regeringen sanningsenligt återgivit vad facket angivit som motiv för sin konflikt. Det är precis detta som är problemet. Regeringen har bara återgivit vad facket har sagt och slängt in brasklappen att man inte riktigt vet, trots att man i realiteten genom idoga påpekanden innan Strasbourgprocessen visste att detta var uppgifter som med fog kunde ifrågasättas. Det gäller att inte bara säga att regeringen skall vara sanningsenlig, utan också att vara beredd att kritisera den när den har brustit.
Fru talman! Per Unckel tar då i. Det är inte så att jag säger att alla anmälningar som jag inte har samma uppfattning om bara är partipolitiska eller något sådant. Jag gav bara några exempel. Att det sedan råkar vara så att moderaterna gärna missbrukar KU institutet och känner sig träffade må så vara. I de här fallen är det en insinuation och ingenting annat att säga att om tidningen Arbetet eller om en socialdemokratisk tidning hade fått - men nu fick den ju inte detta. Vi vet ju ingenting om hur ministern skulle ha agerat om, ifall inte. Om inte om hade varit, så hade käringen varit kung, eller vad man brukar säga i ett gammalt talesätt. Konstitutionsutskottets granskning kan faktiskt inte ske på sådan lösan grund. I fallet Torgny Gustafsson höll Sverige på att förlora när den borgerliga regeringen låtsades att det över huvud taget inte fanns några motiv för den fackliga organisationens stridsåtgärder. Det var på grund av att den borgerliga regeringen inte ville försvara den svenska modellen, därför att man ville ändra den svenska modellen. Man ville ha tillbaka ett samhälle där de anställda skall stå med mössan i vacker hand inför arbetsgivarna. Det är denna passivitet som är det mest anmärkningsvärda i detta. Man kan inte anklaga dem inför internationell domstol, där den svenska staten är anklagad och försöker försvara den svenska staten, den svenska modellen och därmed riksdagens beslut.
Fru talman! Ingen förmenar staten möjligheten och rätten att försvara sig. Det vi som är reservanter hävdar är att man skall försvara sig på ett anständigt sätt. Svenska staten skall inte försvara sig med hjälp av uppgifter som man på sannolika skäl visste var falska. Det är detta som är kärnan i ärendet, att regeringen blir budbärare för fackliga intressen som man har upplysts om på allvar kan ifrågasättas. Om Sverige skall kunna hävda en roll som respekterad part i Europadomstolen och dessutom kunna bli föredöme för andra är det inte acceptabelt att den svenska staten beter sig på detta sätt. Om Svenska Dagbladet och Marieberg vill jag säga att Moderata samlingspartiet, som Kenneth Kvist mycket riktigt vet, har anslutit sig till samma slutsats i detta granskningsärende som hans eget parti har skrivit under. Det vi har beklagat är att de former utskottets granskning har inte har givit möjligheter att gå till botten med det som i diskussionen har hävdats har hänt. Det är det som är kärnan i vårt särskilda yttrande, nämligen att det måste finnas möjligheter för ett konstitutionsutskott att faktiskt ta reda på vad som har hänt. Finns inte de möjligheterna öppnar detta en avgrund för bekymmer av mycket större slag än detta ärende ger prov på.
Fru talman! Samma slutsats, men likväl insinuationer i såväl ett särskilt yttrande som från den här talarstolen. Det hade ju varit onödigt när man kommer fram till samma slutsats, nämligen att statsrådet i fråga inte har begått någon handling som är tveksam ur konstitutionell synpunkt. När det återigen gäller statens försvar har regeringen påpekat att man visst inte går i god för fackets uppgifter. Men den kärande, om jag så får säga, dvs. småföretagaren som så att säga reser målet mot och angriper den svenska staten vid domstolen, har ju gett sin synpunkt på det hela. I första läget avstår den borgerliga regeringen från att göra konflikten begriplig för domstolen eller för kommissionen, som i första ledet behandlar ärendet. Sedan går det till domstolen, och den socialdemokratiska regeringen försöker då ge en allsidig bild av konflikten. Den ena partens syn hade de europeiska institutionerna. Då ville regeringen också återge den andra partens syn, för att materialet i domstolen skulle vara fullvärdigt. Det kan jag inte finna klandervärt. Det har inte i detta fall varit regeringens sak att gå in i den här konflikten och försöka se efter om vare sig den ena eller andra partens uppgifter har varit korrekta. Dess uppgift har bara varit att visa hur läget har varit och vad konflikten har gällt. Det har man gjort, och Sverige har blivit friat i det fallet.

Fru talman! Kenneth Kvist är en klok man - ibland. Speciellt klok var han när han nyss uttalade uppskattande ord om KU-kansliets personal. Jag instämmer i dessa uppskattande ord. Det är ett understatement att påstå att kansliets kompetens är av grundläggande betydelse för utskottets arbete. Fru talman! Konstitutionsutskottets vårgranskning av regeringen just denna vår kanske inte skall ses som enormt unik. Det finns förstås principiellt och konstitutionellt intressanta områden, t.ex. fallet Torgny Gustafsson - som har debatterats tidigare. Men man kan konstatera att några väldigt dramatiska och spektakulära händelser inte har fokuserats i konstitutionsutskottets granskning. Man kan skämtsamt påstå att detta möjligen kan bero på passivitet från regeringens sida - gör regeringen inget, gör regeringen inte heller så många fel. Möjligen är det också tecken på försiktighet från regeringens sida. Men utgångspunkten bör förstås alltid vara att regeringen bör följa författningen och de lagar som reglerar regeringens verksamhet. Fru talman! Konstitutionsutskottet utgör en maktfaktor i den meningen att utskottet kan uppfattas som en påminnelse om regeringens och statsrådens ofullkomlighet. KU:s fortlöpande granskning av regeringen är ett viktigt inslag i demokratins maktdelning. Granskningen är en del av ett signalsystem som ger signaler om det konstitutionellt och legalt godtagbara i regeringens maktutövning. Betänkande KU25, som vi nu debatterar, anmäls till kammaren och medför ju efter detta inga vidare åtgärder. Det är dock ett viktigt dokument i den demokratiska processen och opinionsbildningen. Fru talman! Konstitutionsutskottet är nog mer än andra utskott ett konsensusutskott. När vi bedömer regeringens verksamhet försöker vi enas kring verklighetsbeskrivningen och försöker i samstämmighet tolka författningen och övriga lagar. Debatter av den typen brukar förstås inriktas mot skillnaderna i synsätt mellan de olika partierna, men en vanlig bild är att utskottet i många frågor uppnår en betydande samsyn. Det är viktigt att det är så. Fru talman! Jag skall här beröra några områden där utskottet är enigt men där det finns intressanta faktorer och synpunkter med i bilden - inte minst för regeringens framtida agerande. Anskaffandet av Leopardstridsvagnarna är ju i vissa avseenden ett intressant område för analys i betänkandet. Vi är eniga i vår bedömning av det hela. Det finns ingen generellt föreskriven skyldighet för regeringen att informera riksdagen i frågor om verkställighet av riksdagens beslut. Vi konstaterar att även om det inte fanns någon formell informationsskyldighet, hade regeringen haft ett antal möjligheter att ändå göra detta. Vi anser att i framtiden bör riksdagen informeras om större ärenden där upphandling sker på annat sätt än vad som är brukligt. Fru talman! De aktuella stridsvagnarna köps inte utan snarare hyrs eller leasas, eller hur man nu skall uttrycka det, i varje fall har man nyttjanderätt av dem med möjlighet att senare friköpa dem. Anskaffandet av Leopardstridsvagnarna var och är alltså verkligen en intressant konstruktion. Det är en så intressant konstruktion att Försvarsdepartementet kommer med en lysande konstitutionell nyordning när man skall förklara affären. Man säger helt sonika att nyttjanderätt till sin innebörd kan likställas med en äganderätt. Märkligt nog instämmer de båda f.d. försvarsministrarna i detta påstående vid KU:s utfrågningar. Mest intressant är möjligen att moderaten Anders Björck har denna syn på äganderättsprincipen. Fru talman! Nu avlämnar ju inte staten någon balansräkning för statens ekonomi, men helt klart skulle en sådan gjort åtskillnad mellan nyttjanderätt och äganderätt. De kan självfallet inte likställas. Fru talman! Inom parentes kan man ju dessutom säga att om nyttjanderätt och äganderätt skall likställas, vore det en revolutionerande nyhet för Sveriges samiska befolkning. Fru talman! Ett annat principiellt intressant område hittar vi i anmälan mot Margot Wallström angående dispens för folktandvården i Värmland. Det har även tidigare nämnts i debatten. Även här har vi ett enigt utskott bakom skrivningarna. Huvudregeln är att regeringen inte kan medge undantag från lag men väl från förordning som regeringen själv utfärdat. Formellt har regeringsbeslutet här avsett dispens från egna förordningsföreskrifter, men i praktiken har beslutet inneburit ett undantag från tandvårdsförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring. Utskottet är ganska skarpt då det säger att det rättsenliga i regeringens beslut framstår som tvivelaktigt. Jag tror att det är viktigt att regeringen i framtiden är mycket vaksam i den här typen av beslut. Det får inte bli så att dispens från en förordning i praktiken medger undantag från en lag som riksdagen stiftat. Om regeringen i sin beredning uppfattar rättsläget som oklart och osäkert, bör man avstå från beslut eller vända sig till riksdagen för stöd. Fru talman! Det finns ett spänningsfält mellan regeringens möjligheter att sekretessbelägga handlingar och den omhuldade svenska offentlighetsprincipen. Vi har granskat ett sådant ärende. Även på denna punkt är utskottet enigt i sin bedömning. Min partikamrat Björn von der Esch har i ett särskilt yttrande pekat på att harmlösa skrivelser inte skall hemligstämplas. Fru talman! Utskottet konstaterar att det skadebegrepp som finns i sekretesslagen inte får ges en för vid innebörd. Å andra sidan har regeringen möjlighet att sekretessbelägga handlingar. Det har diskuterats förr att utrikessekretessen inte får bli rutinmässig, och det förtjänar verkligen att upprepas. Regeringen måste ta på sig ett stort ansvar för att uppfylla tryckfrihetsförordningens företräde för offentlighet. Regeringen har inte överskridit sina befogenheter, men borde vara en engagerad tillskyndare av offentlighetsprincipen och ett föredöme i hanterandet av den. Då blir det lättare att söka vidga den till andra områden i världen. Så jag kan väl försiktigtvis framföra en förhoppning om god bättring på den punkten. Fru talman! Redan här vill jag konstatera att kristdemokraterna står bakom sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag på godkännande av anmälan enbart i reservation 1. Göran Magnusson hade några synpunkter när det gäller anmälningar om granskning på konstitutionell grund. Det är intressant och viktigt att anmälningarna till konstitutionsutskottet är seriösa, så att vi slipper att hantera strunt. Det finns exempel på sådant i årets granskning. Det har förekommit under i stort sett alla år. Vi kristdemokrater behöver inte ta åt oss av den kritiken. Vi är sparsamma med anmälningar av statsråden. Det är få i utskottet som har erfarenhet - egentligen bara Inger René och jag som satt som ordinarie ledamöter 1991-1994 - av hur det fungerar när socialdemokraterna är i opposition. Man kan försiktigtvis antyda att oppositionsrollen avspeglade sig i anmälningarna, anmälningsfrekvensen samt även i reservationerna.
Fru talman! Det gällde närmast frågan om anmälningarna. Det råder ingen oenighet om det resonemang vi förde tidigare och det som Ingvar Svensson nu tar upp om seriösa och grundade konstitutionella skäl för anmälan. Det vore väl bra om KU kunde utveckla sitt resonemang kring anmälningarna, så att när det kommer in mindre omdömesgilla eller ovidkommande anmälningar kan de enkelt avföras. Sedan har KU egna möjligheter att göra anmälningar. Jag har ingen uppfattning om omfattningen på anmälningsfrekvensen hos socialdemokraterna i opposition. Jag vill mera i efterhand konstatera att det är tråkigt att socialdemokraterna inte anmälde den borgerliga regeringen för handläggningen av fallet Torgny Gustafsson. Det var uppenbara brister i den handläggningen.
Fru talman! Vi har egentligen inga skilda uppfattningar på den punkten. Det vore bra om det gick att hantera de anmälningar som försöker koka en soppa på en spik, eller t.o.m. försöker koka soppa utan en spik, på ett mera rutinmässigt sätt i det fortsatta arbetet. Jag är beredd att medverka i en sådan utveckling. Man skall inte bortse från att anmälningsmöjligheten finns för alla riksdagens ledamöter. Nu och då kan någon drabbas av ett anfall av "oseriositet". Det kan vara en svårighet för det egna partiet att inte följa upp en sådan anmälan i utskottet och försöka göra den seriös. Jag vill påpeka de rent praktiska svårigheterna i hanterandet - som inte är fokuserat på något särskilt parti.

Fru talman! All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Riksdagen är folkets främsta företrädare. Och riksdagen har till uppgift att granska rikets styrelse och förvaltning. En av riksdagens viktigaste uppgifter är dess kontrollerande makt, och främst är dess granskning av statsråd och hur regeringsärenden handläggs. Som ny ledamot i konstitutionsutskottet kan jag naturligtvis inte hänvisa till tidigare gedigna erfarenheter av granskningen av regeringen och dess statsråd, men jag vill ändå nämna att jag uppskattar mycket den öppna debatt som har skett inom utskottets ramar vad avser just de granskningsärenden som konstitutionsutskottet har haft att granska under våren. Jag anser att utskottets inre arbete är avgörande för granskningsresultatets tyngd och den fortsatta debatten. Jag vill särskilt poängtera den diskussion som förts i konstitutionsutskottet om vikten av att skilja på konstitutionell och politisk granskning - en viktig definitionsfråga värd att upprepas, eftersom skiljelinjen inte alltid är självklar även om den så skall vara. Dessutom återfinns det ibland i den offentliga debatten och i medierna en sammanblandning av dessa vitt skilda granskningsuppgifter, vilket kan få grunderna för bedömningen att framstå som oklara och svårförståeliga för allmänheten. Därför anser jag det mycket värdefullt att vårens granskning, som också sagts tidigare, resulterar i att konstitutionsutskottet självt skall granska sitt eget arbete just i syfte att utveckla den konstitutionella granskningen. Ett sådant arbetssätt borde också resultera i en tydligare markering av de frågor som är av konstitutionell karaktär och ej av politisk karaktär. Vad jag anser är viktigt i granskningen av statsråden är just att vi är granskande och inte är en domstol. Den granskning som konstitutionsutskottet är satt att ansvara för är en av flera granskningar som sker i ett öppet och demokratiskt samhälle som har till syfte att granska om maktens företrädare sköter sig. Därför är både rätten att anmäla statsråd till granskning och den därefter öppna utfrågningen mycket viktig för att bevara och utveckla demokratin. En bra genomförd granskning bidrar till att förebygga och förhindra missbruk av makt. Dessutom har en bra genomförd granskning en uppgift innebärande utveckling av demokratin där demokratins arbetsformer ständigt förtydligas och kan förbättras. En öppen och effektiv granskning av makten och dess utövare är en av de viktigaste grundbultarna i en levande demokrati. För att det skall kunna vara en effektiv granskning av makthavarna och deras ämbetsutövning krävs det dock en mångfald av granskare. Jag vill påstå att även våra medier och mångfalden av medier är mycket viktiga. Den i svenska folket så djupt rotade och väl förankrade offentlighetsprincipen i kombination med självständiga och modiga grävande journalister stärker och utvecklar demokratin och förhindrar fiffel och båg. Det är en nog så viktig faktor att lyfta till debatt, med anledning av den valrörelse som vi nu befinner oss i och den avsaknad av öppenhet i EU:s institutioner som vi från svenskt håll efterlyst och ställt krav på. Fru talman! I många ärenden är utskottet enigt i sin bedömning och i sina iakttagelser. Tyvärr finns det några ärenden där utskottet inte har getts möjlighet att granska, på grund av att de inblandade har ställt sig utanför och inte stått till förfogande för utskottet. Det gäller anmälningsärendet som rör försäljningen av Svenska Dagbladet till Marieberg. Det är allvarligt att sådant sker, och det är naturligtvis en situation som vi också bör beakta framgent. Vad gäller de enskilda granskningsärendena har Centerpartiet gjort den bedömningen att det finns ett ärende som är mycket viktigt, nämligen statens talan i målet enligt Europakonventionen mellan Torgny Gustafsson och svenska staten. Det ärendet är så allvarligt att det borde ha resulterat i kritik riktat mot den socialdemokratiska regeringen. Torgny Gustafsson-ärendet är ett av flera ärenden där två olika regeringar har varit inblandade. Därför blir det i sak intressant att granska också av den anledning som jag tidigare anförde om en konstitutionell granskning kontra politisk granskning.

Jag upplever att konstitutionsutskottets handläggning av frågan och utfrågningen har hanterats på det sättet. Vi har fördjupat oss både i uppföljningen av frågesvar och i den tillgängliga information som har getts. Ett ärende som detta, som i sin struktur är svårtillgängligt, har också tagit en stor del av granskningen. Vi kanske framgent också skall göra en utvärdering av hur denna form av ärenden hanteras. Tyvärr kunde KU inte enas kring kritiken mot regeringen för att den inte eftersträvat fullständig och korrekt information till Europadomstolen. Detta har fått som resultat att Centerpartiet har reserverat sig till förmån för att kritik skall riktas mot den socialdemokratiska regeringen. Ett annat ärende som jag vill peka på där jag inte återkommer är regeringens beslut om sekretess beträffande en skrivelse från Europeiska kommissionen. Det är ett enigt utskott som pekar på vikten av stor öppenhet vad gäller allmänna handlingar och att detta självklart även gäller handlingar från Europeiska unionen. Utskottet har inte gjort någon överprövning av regeringens beslut om sekretessläggning av ärendet, och därför finns heller ingen anledning att rikta kritik mot handläggningen. Däremot lyfter jag ärendet, eftersom det är ett ärende som för Sverige är av viktig demokratisk karaktär, i enlighet med vad jag inledde med att säga. Just för att kunna utveckla demokratin och stärka öppenheten i samhället, som numera också inkluderar EU, måste formerna för den svenska lagstiftningen vad avser sekretess och offentlighet mycket noga följas. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av anmälan i reservation nr 1, och i övrigt ställer jag mig bakom konstitutionsutskottets granskningsrapport.
Fru talman! Jag vill bara klarlägga att det i utskottet inte råder någon skillnad i uppfattning i fråga om att uppgifter som regeringar lämnar till domstolen i Strasbourg eller till något annat internationellt organ i görligaste mån, som utskottets ordförande uttryckte saken under debatten, skall vara korrekta. På den punkter råder det ingen oenighet. Där hade vi gott kunnat vara överens - och vi är väl egentligen också överens. Vad diskussionen och oenigheten i utskottet snarare handlar om är om det var försvarligt att sända in de uppgifter som förmedlades från LO för att klargöra den ena partens ståndpunkt i den bakomliggande konflikten. Där har regeringen markerat att detta är uppgifter som kommer från den ena parten. Man ville också ordna med vittnesförhör i domstolsförhandlingen för att se om man kunde utröna kvaliteten eller korrektheten i uppgifterna på ett bättre sätt. Det avvisades av domstolen. Fru talman! Jag tycker att det är angeläget att vi upphör med att säga att majoriteten i utskottet försvarar att man sänder in undermåliga uppgifter. Det gör vi inte. Vad vi anser är att det var försvarligt att sända in de här uppgifterna med de reservationer som regeringen gjorde.
Fru talman! Ja, Göran Magnusson, där kan vi ha olika åsikter. Jag anser att det kan vara försvarligt först när man själv kan ta ansvar för innehållet och dess korrekthet. Däri består också skillnaden mellan reservanternas och majoritetens ställningstagande i ärendet Torgny Gustafsson.
Fru talman! Återigen hänvisar jag till det utskottsuttalande som riksdagen sedan ställde sig bakom vid 1997/98 års riksmöte. Man slår där fast att det finns mycket höga krav på korrekthet i uppgiftslämnandet till domstolen i Strasbourg. Det var den det gällde i det sammanhanget. Det råder inga delade meningar på den punkten.

Det kan inte sakna intresse för bedömningen av hela frågan, att Torgny Gustafsson ansåg att uppgifterna var irrelevanta för bedömningen av den process som han drev i domstolen i Strasbourg.
Fru talman! Lika relevant är att den svenska socialdemokratiska regeringen, när man är budbärare av information från LO, fördjupar sig i materialet. I slutändan var det ett material som var ganska avgörande för utfallet i domstolen.

Fru talman! När jag nu för första gången under min första mandatperiod som riksdagsledamot deltar i och fattar beslut om granskningen av statsrådens verksamhetsutövning är det för mig en ny och mycket annorlunda uppgift jämfört med vad jag varit med om i min kommunalpolitiska verksamhet. Någon motsvarighet till KU:s granskning förekommer inte i den kommunala världen. Jag gör därför den reflexionen, efter mina nyvunna erfarenheter som granskande KU-ledamot, att man kanske borde införa någon typ av kommunala konstitutionsutskott med uppdrag att granska tjänsteutövningen hos nämnder och styrelser och handläggningen av kommunala ärenden. Kommunala konstitutionsutskott, kanske hellre benämnda kommunala granskningsutskott, skulle kunna bli ett viktigt komplement till den förstärkta kommunala revision som vi i riksdagen fattade beslut om förra veckan. Ett granskande utskott i varje kommun skulle säkert kunna förebygga och förhindra olika former av maktmissbruk, som vi sett på olika håll. Förekomsten av sådana granskningar borde bidra till att kommunalpolitiker skärper sig lite extra i sitt beslutsfattande för att undvika att bli prickade. Det är den förhoppning vi också har när det gäller KU:s granskning gentemot statsråden. Och detta skulle i sin tur i bästa fall kunna leda till att allmänhetens tilltro till sina förtroendevalda återställs. Så visst borde mitt förslag övervägas. Därför tänker jag återkomma i samband med den allmänna motionstiden i höst. Fru talman! Jag har under granskningsarbetet i utskottet märkt, precis som många tidigare talare, att gråzonen, dvs. skiljelinjen mellan juridik och politik, är mycket smal. Gränsdragningen mellan politik och juridik är verkligen inte lätt att göra. Det är en svår och grannlaga uppgift vi KU-ledamöter har. KU är ju ingen domstol utan består av aktiva och engagerade riksdagsledamöter från olika partier. Men vi har gott stöd i våra vedermödor av KU:s skickliga juridiska och konstitutionella expertis. Även jag vill instämma i tacken för era insatser. Så över till de aktuella granskningsfrågorna. Folkpartiet står bakom flera av de reservationer som har lämnats i de olika granskningsärendena. Jag är enda reservant i ett enda ärende, nämligen det som handlar om statsministerns resor. Bo Könberg, anmälaren och tidigare KU-ordförande, kommer senare att mer i detalj redovisa Folkpartiets ståndpunkt i detta ärende. Det är ingen tvekan om vilket ärende som väckt KU-ledamöternas starkaste engagemang. Det gäller regeringens agerande vid Europadomstolens prövning av målet Torgny Gustafsson mot svenska staten. Även jag känner väldigt starkt i det ärendet. Jag kommer att utveckla mina synpunkter när den punkten så småningom kommer upp. Jag har tillsammans med Moderaterna reserverat mig i ärendet rörande kulturminister Marita Ulvskogs handläggning av vissa ärenden om sändningstillstånd för digital marksänd TV. Jag deltar också i reservationen tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna rörande jordbruksminister Annika Åhnbergs handläggning av ett ärende om jakträtt. Avslutningsvis vill även jag, fru talman, peka på det ärende som handlar om förra socialminister Margot Wallströms handläggning av ett ärende som dispens till folktandvården i Värmland. Här har ett enigt utskott gjort ett, enligt mitt förmenande, mycket viktigt och klargörande uttalande när vi pekar på att användningen av regeringens befogenheter att meddela dispenser kan rymma risk för konflikter med regeringens lagstiftningsmakt. Vi framhåller att man måste undvika att regeringen genom att medge undantag från en förordning åstadkommer att lag som riksdagen antar kommer att sakna verkan. Fru talman! Naturligtvis stöder jag samtliga folkpartireservationer men nöjer mig med att yrka på godkännande av anmälan i reservationerna 1 och 7.

Fru talman! Förutom den inledande debattomgången, som jag har äran att få avsluta, handlar granskningsdebatten i dag om ett dussintal olika ärenden, vart och ett med egen debattomgång. Men i betänkandet finns också, som flera har påpekat, sådana ärenden där utskottet kunnat enas och utskottsskrivningen inte föranlett reservationer eller särskilda yttranden och som därför inte heller debatteras här. Ett sådant ärende, som flera redan berört, är frågan om inköp och förhyrning av de begagnade tyska Leopardstridsvagnarna 1994.

Det fanns minst tre tillfällen 1994 då försvarsminister Anders Björck kunde ha lämnat en sådan klargörande information, dels före, dels efter det att själva avtalet slutförhandlats. Det hade varit mycket lämpligt att göra så. Under utskottets behandling framkom också att den i oktober 1994 nytillträdde försvarsminister Thage G Peterson själv inte kände till avtalskonstruktionen, trots att tjänstemän inom Försvarsdepartementet efter regeringsskiftet gick igenom alla materielavtal för att försöka finna möjliga besparingar. Inte heller under resten av sin tid som försvarsminister blev Thage G Peterson varse förhållandet. Det är i sig mycket märkligt. Först i maj 1998 läste f.d. försvarsministern i tidningarna att affären delvis rörde sig om förhyrning, eller leasing som en del säger. Granskningen, även om den alltså inte leder till kritik från konstitutionell synpunkt, understryker vikten av att regeringen håller riksdagen informerad vid upphandlingsärenden av större omfattning, särskilt där avtalen har en annorlunda utformning än brukligt. Ett utskottsbetänkande får inte beskriva en affär som ett köp när det i verkligheten handlar delvis om förhyrning och delvis om köp, oavsett som hyresavtalet bedöms som något som kan liknas vid ett köp, eller som en talare här sade, att några har tagit sig friheten att jämställa nyttjanderätt med äganderätt, vilket är förfärligt. Detta får ju inte fortsätta. Här gäller det att inte vilseleda utan att skapa klarhet. Detta är en viktig signal från utskottet med en förhoppning om större beredvillighet när det gäller information från regeringen, just för att i framtiden minska missförstånd och begreppsförvirring och öka klarheten och kunskapen. Fru talman! Ett annat ärende där utskottet är överens och som är principiellt viktigt handlar om ifall regeringen skall kunna ge dispens till folktandvården att bedriva avtalstandvård utanför socialförsäkringen. På grund av ett osäkert rättsläge finns här utrymme för skilda bedömningar. Det fokuserar på den risk som regeringens dispensbefogenhet kan innebära i förhållande till riksdagens lagstiftningsmakt. Sådant måste enligt utskottet undvikas i framtiden. Undantag från en förordning får inte innebära att en av riksdagen antagen lag mister sin verkan. Fru talman! Konstitutionsutskottets granskning är viktig. Under det här riksdagsåret, som är mitt första år i konstitutionsutskottet, har jag erfarit en uppriktig vilja från ledamöterna att försöka använda så partipolitiskt neutrala ögon som möjligt i granskningsarbetet. Ibland har detta emellertid inte lyckats helt, och det har uppstått diskussioner där de politiska blocken tenderat att inta sina traditionella positioner och därmed försvåra en mer öppen och flexibel diskussion. Miljöpartiet ingår inte, som bekant, i det politiska blocksystemet, även om vi nu har ett framgångsrikt samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i många frågor. Jag har därför haft förmånen att i sådana granskningssituationer känna mig fri att utifrån det faktiska underlaget och efter bästa förstånd förhålla mig till frågorna. Fru talman! Jag återkommer i de särskilda ärenden där jag har avgivit reservationer, särskilda yttranden eller i övrigt om jag anser att något är av särskild vikt.

Fru talman! I slutet av förra seklet skickades poliser ut för att bevaka de landsförrädiska och revolutionära socialdemokraternas möten. Noggranna polisstenografer antecknade varje ord som sades, och inte sällan ställde mötesarrangörerna fram bord och stol till polisspionerna, så att de skulle kunna arbeta lite bekvämare. Det kan låta idylliskt, men otaliga fängelsedomar avkunnades på grundval av dessa anteckningar. Samtidigt skapades ett ovärderligt historiskt källmaterial. Det var först efter första världskriget som denna mer eller mindre öppna övervakning av socialdemokraterna upphörde. Självaste kungen hade ju då, om än motvilligt, accepterat socialdemokraterna som regeringsbildare. I stället riktades uppmärksamheten mot arbetarrörelsens vänsterflygel - vänstersocialisterna, från 1921 kommunisterna - som nu fick förkroppsliga överklassens ständiga skräck för underklassens hämnd. Övervakningen professionaliserades, de militära och civila underrättelse och säkerhetsorganen byggdes ut. Under andra världskriget skärptes trycket mot kommunister och andra antifascister. Interneringsläger upprättades. Transportförbud utfärdades. Fängelsedomar avkunnades. Norrskensflamman i Luleå utsattes för attentat. Man underkände demokratiska val av kommunister i fackföreningarna, och man förberedde ett partiförbud. Samlingsregeringens strävan var att hålla landet utanför kriget, och det lyckades genom en blandning av tur och skicklighet, men till priset av långtgående eftergifter till Nazityskland. Inom militär och polis blomstrade samarbetet med Gestapo och andra tyska organ, i synnerhet inom de hemliga underrättelse och säkerhetsorganen var nazisympatierna utbredda. På sina håll väntade man otåligt på att man med Tysklands hjälp skulle få börja beta av de listor med kommunister som man noggrant hade förberett. Så skedde som bekant i Norge och Danmark 1940. Kanske var det redan under andra världskriget som de givetvis informella men olycksaliga kontakterna mellan delar av socialdemokratin och vissa kretsar inom underrättelsevärlden tog sin början. På partistyrelsemötet den 15 januari 1940 redogjorde socialminister Gustav Möller för kampen mot kommunisterna och de razzior som han hade låtit genomföra några dagar tidigare, razzior vars mest komprometterande resultat var ett schackprotokoll. Möller skall i detta sammanhang ha yttrat: "Jag vill tillägga, att det sedan åtskillig tid faktiskt sker en övervakning genom andra organ än polisen." Innebörden av detta yttrande återstår att utreda. Under det kalla kriget tycktes socialdemokratins intresse av att kontrollera och hålla tillbaka sin konkurrent inom arbetarrörelsen, kommunisterna, sammanfalla med överklassens och statsapparatens traditionella intresse av att förfölja upproriska element inom arbetarklassen, samtidigt som socialdemokratin naturligtvis ville undvika de mest korkade delarna av underrättelseetablissemanget där man inte såg skillnad på socialdemokrater och kommunister. Till detta kommer då USA:s och CIA:s hemliga, antikommunistiska konspirationsstrategier i allierade och neutrala västländer. I och med IB-affären på 70-talet började en del av denna undervegetation inom underrättelsevärlden att dras fram i ljuset. Avslöjarna sattes visserligen i fängelse, men stenen var satt i rullning. Den ena utredningen efter den andra tillsattes. Varje gång avslöjades några tidigare okända men obetydliga detaljer, men man fann att det mesta hade gått rätt till, och om det inte hade gått rätt till så var det i alla fall historia nu. Men tvivlen fanns kvar, och de växte. Nya dokument och nya vittnesmål kom i dagen. Torsten Leander fick rätt och fick skadestånd. Till slut blev det omöjligt för socialdemokraterna och moderaterna att hålla emot. En granskningskommission efter modell från den norska Lundkommissionen har tillsatts. I höst skall riksdagen förse den med nödvändiga juridiska befogenheter. Låt oss hoppas att den förmår och tillåts fullgöra sin uppgift. Fru talman! Denna mycket rapsodiska historik får tjäna som bakgrund till det granskningsärende som rör förre statsminister Ingvar Carlsson och hans uttalanden i ämnet. Miljöpartiets Peter Eriksson menar att Ingvar Carlsson ljugit för riksdagen om socialdemokratins medverkan till åsiktsregistrering. I anmälan hänvisas till boken Kommunistjägarna och Ingvar Carlssons svar på en interpellation från Per Gahrton den 24 april 1990. Ingvar Carlsson svarade bl.a.: "Låt mig inledningsvis slå fast att det socialdemokratiska partiet inte bedriver någon åsiktsregistrering." Det centrala i denna, säkerligen mycket väl avvägda, formulering är dess tempus. Ingvar Carlsson säger "bedriver", inte "har bedrivit". Det rör sig om nutid. Den 24 april 1990 bedriver inte socialdemokratin åsiktsregistrering. Jag kan inte svära på saken, men det är fullt möjligt, t.o.m. troligt, att Ingvar Carlsson talar sanning. Man bedriver vid denna tidpunkt inte någon åsiktsregistrering. Frågan om SAP:s eller SAP-funktionärers verksamhet vid andra, tidigare tidpunkter berör inte Invar Carlsson med ett ord i interpellationssvaret, och det är naturligtvis ingen tillfällighet. Ingvar Carlsson uttalar sig inte oöverlagt, i synnerhet inte i denna fråga. Saken är ur formell synpunkt och ur KU:s synpunkt glasklar. Ingvar Carlsson kan icke klandras på konstitutionella grunder. Men det föranleder ändå ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ur vilket jag vill citera följande: "Beredvilligheten att bidra till ett definitivt klarläggande av sakförhållandena har varit begränsad från de inblandades sida. Ingvar Carlssons här refererade interpellationssvar är bara ytterligare ett exempel på ett förhållningssätt som ur konstitutionell synpunkt kan vara oantastligt, men som heller inte är ägnat att sprida ljus över denna sak. Vi ser därför fram emot resultatet av den av regeringen tillsatta granskningskommissionens arbete." Tack!

Fru talman! Förra sommaren gjorde f.d. riksdagsledamoten och miljöpartisten Peter Eriksson, som då satt i KU, en anmälan vad gäller Socialdemokratiska partiet och åsiktsregistrering. Anmälan föranleddes av en DN-artikel där f.d. statsminister Ingvar Carlsson anklagades för att tidigare undanhållit Socialdemokraternas roll i frågan. Per Gahrton, riksdagsledamot 1988-1991, ställde frågan i en interpellation år 1990 vad som gällde beträffande åsiktsregistrering inom parti och statsapparaten av icke-socialdemokrater och vilken roll Ingvar Carlsson själv spelat i sin politiska karriär beträffande den s.k. SAPO-verksamheten. Ingvar Carlsson svarade att det socialdemokratiska partiet inte bedriver någon åsiktsregistrering. I övrigt hänvisar Carlsson till den svåra situation som gällde efter andra världskriget. Socialdemokraterna förde då en målmedveten kamp, säger han, mot kommunisterna på arbetsplatserna för att förhindra att de som i Östeuropa skulle kunna ta makten med våld i Sverige. Men samtidigt säger han att det var före hans tid som ansvarig i centrala politiska sammanhang, och närmast beklagar att han inte kunde tillskriva sig själv någon sådan insats. Fru talman! Ingvar Carlsson svarar i presens, precis om Mats Einarsson tidigare nämnt, vad gäller åsiktsregistreringen och svär sig också fri från allt eventuellt historiskt ansvar. Ur konstitutionell synpunkt är hans förhållningssätt formellt oantastligt. Det är svårt att veta vad som kan dölja sig bakom det snåla svaret. Det har under lång tid förekommit uppgifter om samarbete mellan Socialdemokratiska partiet och underrättelsetjänsten. Men samtidigt har det varit svårt för de inblandade att komma med klarlägganden.

Miljöpartiet har hela tiden krävt ett helhetsgrepp, en sanningskommission som den i Norge. Glädjande nog har vi nu till slut fått till stånd en sådan kommission för granskning av säkerhetstjänsterna som har till uppgift att tvätta det eventuella byket och utan förbehåll rikta strålkastarna på de orsaker som skapat så mycken misstänksamhet och olika uppgifter om vad som egentligen skedde och under vems ansvar. Granskningen skall omfatta tiden från andra världskrigets slut fram till dess kommissionens arbete är slutfört. Fru talman! Utskottet har därför ansett att det inte nu finns anledning att gå vidare med granskningen i ärendet om Ingvar Carlsson men säger också att i den mån resultatet av kommissionens arbete ger anledning till det kan utskottet givetvis få orsak att granska frågor om statsråds konstitutionella ansvar. Fru talman! Jag tror att det är väldigt många som ser fram emot resultatet av granskningskommissionens arbete, som senast skall avrapporteras den 31

Kammarens sammanträde återupptas nu för riksdagens frågestund. Regeringen representeras i dag av utrikesminister Anna Lindh, jordbruksminister Margareta Winberg, kulturminister Marita Ulvskog, försvarsminister Björn von Sydow, statsrådet Maj-Inger Klingvall och finansminister Bosse Ringholm. Statsrådet Lejon är på grund av sjukdom förhindrad att närvara i dag. Utrikesministern svarar såväl på allmänpolitiska frågor som på frågor som rör hennes eget arbetsfält. Övriga statsråd svarar på sådana frågor som berör respektive statsråds ansvarsområde. Jag förklarar omedelbart ordet fritt. Varsågoda!

Fru talman! Det är en fråga som bland många andra behandlas i överläggningar mellan riksdagens politiska partier. Tanken är ju att vi skall diskutera skatterna som helhet, både inkomstbeskattning och kapitalbeskattning. Därför får den frågan naturligtvis ses i samband med övriga skatter. Den får behandlas som en del av ett gemensamt skatteförslag framöver.
Fru talman! Skall jag tolka finansministern så att han anser att det finns behov av att minska dubbelbeskattning på riskkapital och att det mer är fråga om hur man skall finansiera det? Är det en riktig tolkning av svaret?
Fru talman! De olika delarna i skattepolitiken skall ju ses som en helhet, och det finns ett antal villkor som har ställts upp för en skatteförändring, en skattereform. Bland villkoren ingår naturligtvis att skattesänkningar skall vara finansierade. Det ingår också ett antal andra viktiga parametrar som handlar om de budgetpolitiska mål som vi har ställt upp för att få en god stabilitet i svensk ekonomi. Skall man tolka mig på något sätt skall man alltså göra det så att alla de villkor som har ställts upp för en större skatteförändring naturligtvis måste kunna finnas med i diskussionen. Kapitalbeskattningen får bli en av många olika delar som skall vara med i ett skatteförslag.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesminister Anna Lindh. Åtskilliga gånger och i många olika sammanhang har jag sagt följande: Det blir ingen fred på Balkan förrän Karadzic, Mladic och Milosevic ställs inför krigsförbrytardomstolen i Haag. Karadzic och Mladic är sedan många år åtalade för krigsförbrytelser men har ännu inte ställts inför domstolen. Åtalet mot dem har mer eller mindre upplevts som ett slag i luften. Och nu är eventuellt också Milosevic åtalad som krigsförbrytare. Min fråga är då: Förväntar sig utrikesministern att han också skall ställas inför domstolen om han blir åtalad? Hur skall det i så fall gå till? Hur kommer utrikesministern och regeringen att agera inför denna eventuella nya situation?
Fru talman! Tanken är naturligtvis att när man blir åtalad skall man också ställas inför domstolen. Principiellt är det väldigt viktigt att den som har begått krigsförbrytelser, den som har begått brott av det här slaget, också skall ställas inför domstol. Det är oerhört viktigt att man markerar att detta även gäller ledare för länder, presidenter och liknande. Samtidigt skall man nog vara klar över att det i det här fallet finns skäl att vara lite splittrad. Även om vi anser att det är principiellt viktigt att Milosevic ställs till ansvar för de brott som han kan ha begått kommer detta mitt i en situation där de politiska förhandlingarna är väldigt intensiva. Det här riskerar alltså att ytterligare försvåra de politiska förhandlingarna. Skall jag vara riktigt ärlig tycker jag att principerna om vikten av att man ställs inför rätta här står mot vad det kan få resultat i praktiken i dag, nämligen att detta faktiskt försvårar de intensiva politiska förhandlingar som just nu pågår för att få slut på kriget.
Fru talman! Jag förstår att det finns många svåra frågor och att det är en svår situation som har uppstått. Men jag förstår också att väldigt många av de människor som i dag finns på Balkan, som befinner sig i en svår situation och som har blivit utsatta för Milosevics aktiviteter, om jag får säga så, känner en glädje och förtröstan i dag. De ser med stort hopp mot framtiden. Jag tror alltså att det här har en väldigt stor symbolisk verkan för de människor som i dag lider. Håller utrikesministern med mig om det? Och hur är regeringens ställningstagande här? Ser regeringen hoppfullt på situationen just när det gäller den här handlingen eller är det bara problem?
Fru talman! Domstolen är självständig. Regeringen skall inte gå in och bedöma eller värdera domstolens ställningstaganden. Som jag sade finns det två sätt att reagera på, och jag tror att båda är riktiga. Man kan känna hoppfullhet för att ansvaret för mänskliga rättigheter blir ännu tydligare och för att det tydligt klargörs att även om man sitter som president har man ett ansvar för att efterleva de mänskliga rättigheterna och inte begå krigsförbrytelser. Men vi kan också känna en oro för att kriget kan förlängas, att den politiska förhandling och dialog som just nu pågår ytterligare kan försvåras och att kriget därmed kan förlängas.
Fru talman! Den korta följdfrågan är: Kan det här också återverka på den säkerhetspolitiska situationen för Sverige?
Fru talman! Den bedömningen gör jag inte. Sveriges säkerhetspolitiska läge är nog stabilt trots detta.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj Inger Klingvall. Vi har under några dagar nu nåtts av skrämmande information om att alltfler barn bortförs från landet eller tvingas in i barnäktenskap. Det här skrämmer mig, inte bara ur perspektivet med sexualbrott eller bristande skola och utbildning för de här flickorna, som det främst handlar om, utan också med tanke på det faktum att barnkonventionen kräver av oss att vi skall se till barnets bästa. Jag undrar vilka åtgärder regeringen planerar för att komma till rätta med detta problem.
Fru talman! Som Margareta Israelsson påpekar är det här ett allvarligt problem som jag anser att vi måste finna en lösning på. Det här var en fråga som Sverige tog upp i rapporten till FN:s barnkommitté. Därför hade vi också en kort debatt om den här frågan för några månader sedan här i kammaren i samband med att jag lämnade en rapport från det förhör vi hade i Genève. Vad som pågår nu är ett familjerättsprojekt på Justitiedepartementet. Där finns bl.a. den här frågan med i arbetet. Enligt vad jag har erfarit nu kommer frågan att hanteras med förtur. Det jag tycker är viktigt att understryka är att de senaste veckornas debatt också har visat att det här är ett problem som kanske är större än vi egentligen tänkte oss från början. Det handlar ju faktiskt om diskriminering av barn med utländsk bakgrund som inte får samma skydd som andra. En del av dem får inte heller samma möjligheter till skolgång och utbildning som alla barn faktiskt har rätt till i Sverige. Det är också en fråga om kultur. Det handlar om förhållandet mellan barn och vuxna.
Fru talman! Får jag då kort fråga: Anser statsrådet och regeringen att det finns skäl för särskilda åtgärder för att skydda dessa barn och då främst flickor mot - eventuella, får jag väl säga - skyddade sexuella övergrepp?
Fru talman! Vi har ju en lagstiftning som skall ge skydd till barn under 15 år när det gäller sexuellt umgänge. Det är klart att det här är en viktig skyddsfråga, och det är en viktig fråga också när det gäller synen att alla barn skall ges lika möjligheter när de finns här i landet. Naturligtvis upplever jag, som ansvarig också för FN:s barnkonvention, det här som en utomordentligt viktig fråga där det gäller att kunna få en lösning, även i det bredare perspektiv som jag var inne på.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Bosse Ringholm förbereder just nu ett svar på en interpellation som han och jag skall diskutera på måndag. Jag förstår att det tar mycket tid men jag tänker ändå ställa en fråga som handlar om EMU och det faktum att finansministern har bidragit till en ökad osäkerhet om den svenska positionen visavi euron vad avser både när Socialdemokraterna själva skall fatta beslut och när riksdagen skall fatta det slutgiltiga beslutet. Det här har nu fått Volvo, ett av Sveriges viktigaste företag, att avbryta sina EMU-förberedelser. Rapporter om detta når oss via medierna. Man talar i stället om att flytta ut nya investeringar inom euroland. Jag skulle vilja att finansministern nu tar tillfället i akt och, för att dämpa den oro som gör att vi på det här sättet tappar sysselsättning och investeringar, ger oss ett något klarare besked om beslut angående euron.
Fru talman! Under de veckor som jag varit finansminister har jag gett ett och samma entydiga besked om min och regeringens uppfattning i EMU frågan. Jag kan upprepa det beskedet till Reinfeldt om det underlättar. Regeringen och det socialdemokratiska partiet har för avsikt att i ett senare skede ta ställning till frågan om Sveriges inträde i EMU. För det socialdemokratiska partiets del finns det en möjlighet genom vår extrakongress under våren 2000. Frågan om att ha en särskild folkomröstning i EMU-frågan kommer också att kunna diskuteras vid denna extrakongress. Jag har i olika uttalanden angett att det finns möjlighet både via en folkomröstning och, naturligtvis, via allmänna val att ta ställning till EMU-frågan och att ett sådant ställningstagande för Socialdemokraternas del kan ske på våren 2000. Sedan finns det, om man nu vill utveckla argumentationen, både fördelar och nackdelar med en EMU-anslutning men jag har inget skäl att i det här sammanhanget ta upp den diskussionen. Jag har alltså lämnat ett entydigt besked, och samma besked har lämnats av andra ledamöter av regeringen - av statsministern och vice statsministern - vid olika tillfällen. Det besked som Reinfeldt får i dag är alltså samma besked som han fick i går och som han fick för ett visst antal veckor sedan.
Fru talman! Problemet är att det här bara är ett besked i tidtabellshänseende. Svenska folket/svenska väljare vet inte efter att ha lyssnat på finansministern mer om vad Socialdemokraterna egentligen tycker om EMU som projekt. I stället är det mer en diskussion om almanacksfrågor. Bosse Ringholm har visst bidragit till förvirring genom att säga att man - det är också sättet att nu beskriva detta - kan tänka sig att fatta beslut våren 2000 på den socialdemokratiska partikongressen. Det är just det som har skapat en ökad osäkerhet. Marknaden och andra aktörer liksom svenska väljare har ju trott att man skall få ett entydigt besked. Således fortsätter den förvirrade signalering som Socialdemokraterna ägnar sig åt. Det är alltså inte klart att vi får besked vid en s-kongress år 2000. Det är också fortfarande oklart när en eventuell folkomröstning kommer. Det är det som leder till att Volvo och andra nu tittar utanför Sverige för att förlägga sina investeringar där. Därmed följer sysselsättning och viktiga jobb för Sverige med ut ur landet.
Fru talman! Det har i diskussionen om både EU och EMU i Sverige mycket talats om behovet av respekt för att medborgarna i Sverige får möjlighet att vara med i diskussionen. Därför har regeringen sedan lång tid tillbaka förberett och gett ekonomiskt stöd till ett folkbildnings och upplysningsarbete kring EMU frågan. Jag tycker att alla ledamöter av Sveriges riksdag borde känna den respekten för det behov av tidsrum och rådrum som finns för en diskussion om Jag inser att den som redan har bestämt sig för ett ja eller ett nej inte tycker att det behövs någon diskussion, utan att vi omedelbart kan gå till beslut. Men regeringen och det socialdemokratiska partiet tycker att det finns utrymme för och anledning till en sådan demokratisk diskussion. Det är dessutom det socialdemokratiska partiet och dess ombud som bestämmer dagordningen för extrakongressen på våren 2000, inte någon annan.
Fru talman! Jag har i min politiska gärning - genom att satsa på personval och annat - visat att jag har stor respekt för folkviljan. Men just när det gäller EMU-projektet togs ju beslut om detta av EU:s statsoch regeringschefer i december 1991. Det är snart tio år sedan detta beslut fattades. Att fortfarande tala om att vi skall fundera lite till och att det behövs rådrum tycker jag faktiskt är att nästan förlöjliga hela frågan eftersom den är av så stor betydelse. Vad jag frågade efter var ett besked om när Socialdemokraterna skall fatta sitt beslut. Sedan skall det naturligtvis kommuniceras med svenska väljare. Vi får inte blanda ihop två olika saker här.
Fru talman! Reinfeldts respekt för de svenska väljarna tycks vara något begränsad eftersom han åberopar 1991 års beslut i EU om EMU. Sverige blev, som bekant, medlem i EU långt senare. Alla undersökningar som görs när det gäller svenska medborgares uppfattning om EMU-frågan visar att det finns en mycket stor grupp som anser sig ha för lite kunskaper och för lite information om EMU-frågan och som vill känna på argumenten för och emot och delta i den diskussionen. Från socialdemokratiskt håll känner vi stor respekt för att också ge det utrymmet; detta för att inte ytterligare skynda på den diskussion som finns om ett demokratiskt underskott i EU. Jag beklagar om Reinfeldt inte vill ge utrymme för en sådan folkligt förankrad folkbildningsinsats när det gäller EMU och en reell demokratisk diskussion om EMU:s fördelar och nackdelar. EMU fungerar ju sedan bara några månader tillbaka
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till försvarsministern. EU-valrörelsen har nu så sakta rullat i gång och vi är ute på gator och torg och resonerar med människor. En sak som jag har stött på hos ett antal väljare är att man är orolig för det ökade samarbetet inom säkerhetspolitiken. Man är rädd att detta skall leda till ett europeiskt försvar. Vad tycker försvarsministern att jag skall svara dessa väljare, och vad är det egentligen för ett ökat samarbete inom utrikesoch försvarspolitiken som behövs?
Fru talman! Jag skulle svara att det är viktigt att vi får ett ökat utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete för att tidigt kunna möta kriser à la den kris som vi ser i Kosovo och för att kunna undvika att det utvecklas till ett Kosovokrig. Det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet handlar om att vi skall kunna ta mer av gemensamma beslut, ha mer av tidiga förebyggande insatser och också ha en viss militär kapacitet. T.ex. kan vi i dag se minröjandet i Kroatien som just en sådan militär funktion. Men diskussionen handlar inte om besluten i Köln nästa vecka. Det kommer inte att handla om ett gemensamt militärt försvar, utan det som handlar om territorialförsvar och om ömsesidiga försvarsförpliktelser ligger utanför den gemensamma säkerhetspolitik som nu diskuteras i EU. Det är en fråga för de enskilda länderna eller för Nato, inte en gemensam fråga för EU.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag var tveksam om till vilken minister jag skulle ställa min fråga. Det här låter lugnande, tycker jag. Tack för svaret!
Fru talman! Det här är också en fråga om besked, eller vad jag skall kalla det. Såvitt jag förstår pågår en process inom Försvarsdepartementet och dess berörda myndigheter angående framtidens försvarsmateriel osv. - vad vi kan tänkas behöva. För närvarande har, såvitt jag förstår, 700 miljoner kronor anslagits som skall kunna användas till detta. Finns det några prioriteringsordningar som försvarsministern kan redogöra för inför riksdagen som man använder när man funderar på vart pengarna skall gå? Och vilken effekt kan dessa prioriteringar i så fall få för berörda industrier, t.ex. för Karlskoga när det gäller Bamseprojektet?
Fru talman! Överbefälhavaren arbetar med en s.k. materielplan som kommer att överlämnas till regeringen den 15 juni. Den innehåller överbefälhavarens förslag till prioriteringar grundat på det förslag som han har utarbetat och som lämnades förra veckan om inriktningen av stridskrafter för framtiden. I beslut den 29 april angav regeringen planeringsramarna, dvs. vilken budget Försvarsmakten kommer att ha åren 2000 och 2001. Där kunde vi ange en viss höjning av anslaget. Överbefälhavaren arbetar nu också med avvägningen mellan materielverksamhet och annan verksamhet. Det betyder att vi efter den 15 juni får möjlighet till en offentlig debatt kring de prioriteringar som överbefälhavaren då kommer att redovisa som sina förslag till statsmakterna.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för det svaret. Det var inte helt oväntat, men det finns inga prioritering som har skickats med i nuläget. Det måste pågå en diskussion om vad man tycker är allra viktigast, om ifall man skall satsa mer på t.ex. flygstridskrafter eller på att kunna försvara dessa flygstridskrafter.
Fru talman! De prioriteringar vi har utgår från riksdagens ställningstagande. De anger att det handlar om kompetenser och förmågor i Försvarsmakten, om försvarsindustriella kompetenser som är av den betydelsen att de behöver vara i Sverige och om vårt mellanstatliga samarbete på försvarsmaterielsidan. Det är tre parallella prioriteringsgrunder som inte säkert alltid leder till samma resultat. Vi fick i början av året ett offentligt förslag från överbefälhavaren där vissa materielsystem som ÖB ansåg var tidskritiska under våren var upptagna. De presenterades just med dessa olika kriterier. Vi har arbetat med dem under våren. Mitt syfte har varit att till det yttersta försöka skjuta ställningstagandet i dessa materielsystem fram till den 15 juni, så att både ÖB själv i sin planeringsprocess och statsmakterna i avvägningarna skall få en så total bild som möjligt av både Försvarsmaktens kompetenser, förmågor och behov, försvarsindustriella kompetenser och vårt mellanstatliga samarbete. I några fall har jag ansett att det verkligen var, när det kom till kritan, tidskritiska projekt. Då har vi i några fall också fattat beslut under våren för att ge anvisning om vad inriktningen bör vara. Det betyder alltså att det finns prioriteringsgrundvalar. Den precisa frågan som du ställde, om avvägningen inom luftförsvarsstridskrafterna, är däremot någonting som kommer den 15 juni.
Fru talman! Min fråga gäller upphovsrättsligt skyddad musik i public service-kanalerna. Jag vill ställa min fråga till statsrådet Ulvskog. Enligt många olika uppgifter har radion, ofta P 2, inte råd att spela upphovsrättsskyddad musik. Jag har också hört från olika håll att det rent av har gått ut uppgifter från ledningen om att man under vissa tider inte får spela upphovsrättsskyddad musik. Troligen måste man helt enkelt spara pengar därför att man inte har råd att betala Stimavgifterna. Det här går naturligtvis stick i stäv med den statliga kulturpolitiken och public service-uppdraget. Min fråga till statsrådet är: Vad avser statsrådet att göra för att public service i ökad utsträckning skall kunna ta sitt ansvar och spela svensk nutidsmusik, som det ju handlar om?
Fru talman! Redan den 13 november 1997 fattade regeringen ett beslut som innebar en kraftig satsning på public service, både televisionen och radion. Man fick ett kraftigt medeltillskott efter några ganska besvärliga år. Dessutom har det nyligen skett en förändring av det som kallas för SR-index, vilket innebär att Sveriges Radio har fått ett extra tillskott på, tror jag, 18 miljoner kronor. Den ekonomiska situationen är alltså inte särskilt ansträngd vad gäller public service. Samtidigt är det naturligtvis så att även public service-företagen hela tiden noga måste göra prioriteringar av hur man använder sina medel. Jag kan inte, skall inte och vill inte gå in i de enskilda public service-företagen och börja tala om i detalj hur de skall disponera sina medel. Men när vi nu under nästa år börjar förbereda arbetet med nya s.k. public servicetillstånd för radion och televisionen är det ett naturligt tillfälle att ta upp och titta på hur t.ex. nutida svensk musik behandlas i exempelvis Sveriges Radio. Det blir i så fall en ledning för dem som har att fatta de dagliga besluten självständigt i dessa public service-företag.
Fru talman! Det gläder mig mycket att regeringen i direktiv till den nya public service-beredningen kan tänka sig att just föra in den här frågan. Det är ju av yttersta vikt, i den balans som finns i det utbud vi får i våra radioapparater, att vi också i ökad utsträckning jämfört med i dag får lyssna på nutida svensk musik. I dag är det ju så oerhört stort utbud av oskyddad musik som kommer från t.ex. Amerika, så det gläder mig mycket att vi i framtiden förhoppningsvis skall kunna få en bättre balans på det här området.
Fru talman! På förekommen anledning vill jag fråga jordbruksminister Margareta Winberg om jordägare kan göra anspråk på någon del av det arealbidrag som utgår från EU till brukare av jordbruksarrende.
Fru talman! Om en arrendator har jord och djur som man kan uppbära EU-bidrag för är det arrendatorn som skall ha de bidragen. Förhållandet till jordägaren regleras i arrendet, som naturligtvis kan ändras. Men jordägaren kan inte enligt den förordning som finns göra anspråk på någon del av bidragen, varken arealstöd, djurbidrag eller miljöersättning.

Fru talman! Som konsumenter kan vi i Sverige i dag inte välja mat på lika villkor, beroende på att svenska producenter bär på kostnader som andra jämförbara länder inte har. Man talar om en ryggsäck på svenska bönder. Det här har dokumenterats i en statlig utredning för flera år sedan. Vi i Centerpartiet och andra har krävt att den här ryggsäcken skall lyftas av. Regeringen har talat om jordbruket som en framtidsnäring. Jordbruksministern har hänvisat frågan till de pågående skatteöverläggningarna, och bara till dem. Då vill jag fråga finansministern hur han tänker agera i skatteöverläggningarna. Jag har förstått att man inte har kallat till något nytt möte. Hur tänker han agera i skatteöverläggningarna för att lyfta av ryggsäcken den 1 januari nästa år?
Fru talman! Skattesamtalen mellan riksdagspartierna omspänner ett stort område. Det gäller hela inkomstbeskattningen och kapitalbeskattningen. Det är naturligtvis så att den bransch som berörs i frågan liksom andra branscher gärna vill komma in på planen med sina frågor. Det är i dagens läge ogörligt att se hur varenda en av de branscher och områden som kan komma att beröras av skattesamtalen kan komma att landa. Jag kan bara som svar på frågan konstatera att vi har all anledning från partiernas sida att ta upp de frågor som kan berörda enskilda branscher och även då jordbruket i en sådan diskussion.
Fru talman! Nu vet säkert finansministern att vi i Centerpartiet har lyft fram den här frågan redan när skattesamtalen inleddes. Finansministern vet naturligtvis också att jordbruksministern har hänvisat den här frågan just till skattesamtalen. Vad jag begriper är det inte kallat till något nytt möte i skatteöverläggningarna. Om nu regeringen är så tydlig som man säger sig vara när det gäller att den här ryggsäcken måste hanteras och att jordbruket är en framtidsnäring, kan då inte finansministern säga om han är säker eller inte på att ryggsäcken genom regeringens agerande kommer att lyftas av. Den korta frågan är alltså, fru talman: Kommer finansministern i överläggningarna att se till ryggsäcken lyfts av de svenska bönderna?
Fru talman! Det är riktigt att jordbruket kan vara en framtidsbransch. Det finns många andra branscher som också har skäl att göra anspråk på att finnas med i diskussionen. Enskilda delar kring olika näringars skatteproblem kan till en del naturligtvis komma att lösas under skattesamtalen. Samtidigt vet jag att det finns anspråk från många olika branscher att deras speciella problem skall tas upp. Därför får just jordbrukets skatteproblem diskuteras tillsammans med andra branschers skatteproblem.
Fru talman! Får jag tolka finansministern så att han inte lovar att ryggsäcken lyfts av de svenska bönderna?
Fru talman! Jag lovar att de svenska böndernas skatteproblem, liksom andra branschers skatteproblem finns med i den helhetsdiskussion vi skall ha om skattepolitikens framtid som handlar både om inkomstbeskattningen och om företagens beskattningssituation.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj Inger Klingvall. I den nya lagen om pensionsrätt framgår att en förälder kan få extra pension för de år då hon har eller har haft små barn. Det kallas för barnår. Det kan också utgå retroaktivt vid adoption av barn. Försäkringskassan har nu skickat ut förfrågan till föräldrar till adopterade barn. Av blanketten kan man läsa ut att man inte räknas som förälder förrän från datum för adoptionsbeslutet. Sådana beslut tog förr rätt lång tid efter det att barnet kommit. Det tar fortfarande viss tid. Det kunde ta ett till två år. Det ger en orimlig konsekvens i förhållande till föräldrar med biologiska barn, dvs. den blivande adoptivmamman kan gå miste om barnår. Anser Maj-Inger Klingvall att det är rimligt att barnår räknas först från datum för ett administrativt beslut?
Fru talman! När det gäller barnårsrätten och adopterade barn har den som har vårdnaden om barnet rätt att tillgodoräkna sig barnårsrätt när man har barn under fyra år. fr.o.m. den 1 januari 1999, från och med att lagstiftningen om det reformerade pensionssystemet har trätt i kraft, gäller att man får räkna från den tidpunkt då man tagit emot barnet i Sverige i syfte att adoptera det. Men när det gäller de retroaktiva reglerna, alltså det som hänt före den 1 januari 1999, får man tillgodoräkna sig tiden från det att man formellt blivit vårdnadshavare i och med att man fått sin adoption godkänd. Jag kan tillägga att det här är en fråga som har diskuterats bland de fem partierna i genomförandegruppen. Vi har bedömt det som administrativt väldigt besvärligt att finna någon annan form när det gäller reglerna för retroaktiv tid.
Fru talman! Jag har inget att erinra mot den sakliga framställning som statsrådet gjorde över hur det står till. Däremot fick jag inget svar på min fråga om rimligheten. När ett barn kom från utlandet folkbokfördes det ju omedelbart hos vårdnadshavaren. Jag begriper inte vad det är för administrativa svårigheter i de här fallen.
Fru talman! Det är alltid litet besvärligare och krångligare när man skall gå tillbaka i tiden. Att få det att fungera på ett korrekt sätt administrativt när det gäller barnårsrätten och adopterade barn har visat sig vara väldigt svårt. Därför har de fem politiska partierna enat sig om det regelverk vi har i dag.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Uppgifter jag har fått de senaste veckorna tyder på att tidningsabonnemangen går ned i Sverige. Tidningarnas ekonomi blir därmed försämrad. Det kompenseras inte av annonsintäktsökningar som mycket annat i ekonomin skulle kunna tyda på. Det här leder till en osäker och pressad situation inte minst för andratidningarna, fådagarstidningarna och en lång rad endagstidningar. Det är det glömda Sverige som har stort behov av den belysning de tidningarna ger. Ämnar Marita Ulvskog inom ramen för vårt presstöd företa några ändringar som kan säkra utgivningen eller i varje fall öka de ekonomiska möjligheterna för dessa tidningar att komma ut?
Fru talman! Kenth Högström ger en ganska riktig beskrivning av hur det ser ut på dagspressmarknaden. Dagspressens upplagor har under de senaste sju åtta åren minskat med i genomsnitt 14 %. Men tittar man på just andratidningarna, dvs. de som inte befinner sig på de mest lukrativa marknaderna, finner man att de har tappat 25-50 % i upplaga. Det ger ju en bild av att det finns ett antal tidningar som befinner sig i en mycket svår situation. De är icke attraktiva annonsorgan. De har svårt att hävda sig på annonsmarknaden. Det gäller både flerdagarstidningar och fådagarstidningar. Det är ett hot mot mångfalden på mediemarknaden i Sverige. Det finns många hot. Det här är ett av dem. Tvåtidningsorterna, dvs. de orter där det utkommer två morgontidningar, riskerar att bli färre än de redan är. Av det skälet kommer vi de närmaste åren att vidta en rad åtgärder. Jag är beredd att redovisa det ytterligare i nästa svar.
Fru talman! Den följdfråga jag har gäller just handläggningstiden av en sådan regeländring. Hur snabbt kan ministern initiera förändringar som kan säkerställa en planeringshorisont för de hotade tidningarna?
Fru talman! För det första får den förändring av upplaga och hushållstäckning som vi har beskrivit konsekvenser för en del gränser och regelverk i det nuvarande presstödssystemet. En intern översyn av detta har gjorts i Kulturdepartementet. Jag räknar med att vi inom några veckor skall kunna skicka ut en departementsskrivelse på remiss. Det handlar helt enkelt om att få systemet att fungera något bättre. En del av avarterna i det måste vi göra något åt. Nästa steg är - där är jag ännu inte framme, men det är min ambition - att återkomma till de ekonomiska frågorna. Min uppfattning är att på sikt måste presstödet höjas.
Fru talman! Min fråga är också till kulturminister Riksdagen har begärt av regeringen att man skall flytta ledningen av Sjöhistoriska museerna till Karlskrona. Enligt min mening har detta dragit ut på tiden. Nyligen kunde man läsa om en utredning som visar att det enligt utredarens egen bedömning blir mycket dyrt att genomföra flytten eftersom knappast någon personal vill följa med. Nu är min fråga hur kulturministern avser att hantera ärendet vidare.
Fru talman! En utredning lämnade sitt förslag till Kulturdepartementet för någon månad sedan. Det visade att det var förenat med mycket stora kostnader att genomföra en flyttning av den administrativa ledningen till Karlskrona när det gäller de sjöhistoriska museerna. De är ju tre, nämligen Sjöhistoriska museet i Stockholm, Vasamuseet i Stockholm och Vi bereder nu detta material, som självfallet också har remitterats. I budgetpropositionen återkommer regeringen i denna fråga.
Fru talman! Jag undrar om kulturministern kan säga någonting om ifall det finns flera hinder mot att genomföra flytten än rent ekonomiska. När kan man tänka sig att den i praktiken blir genomförd?
Fru talman! Vi återkommer, som sagt, från regeringens sida i budgetpropositionen, men pengar är ett hinder. Dessutom är det naturligtvis fråga om en värdering av vad pengar skall användas till. Är det bra att använda mer pengar till att bygga parallella administrativa organisationer, eller bör man lägga mer pengar på delar av museiverksamheten? Också det är en fråga som i dag bereds i departementet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till finansminister Bo Ringholm. Vi har fått se en del skräckrubriker i tidningarna om att skattemyndigheterna inte klarar att granska deklarationerna så mycket som man hade tänkt. Därför kommer det att försvinna kanske många hundra miljoner i skatteinkomster. Samtidigt får en massa människor som faktiskt vill betala skatt inte möjlighet att göra det därför att man inte har ett modernt begrepp för näringsverksamhet. T.ex. kan många kvinnor som vill starta tjänsteföretag och bli skattebetalare inte få ut en s.k. F-skattsedel. Många vill betala vitt och skatta för den barnvakt som man anställer men har rent praktiskt inte möjlighet att göra detta. På Riksskatteverket finns det många färdiga förslag för hur man skulle kunna genomföra sådana förändringar att de som vill betala skatt lättare kan göra det. Vi i Folkpartiet har drivit de här idéerna i många år, men det händer ingenting. Jag skulle vilja fråga finansministern, som bara har jobbat några veckor på sin post och som därför kanske inte har blivit van vid att säga nej till de här förslagen, om han har några planer på att genomföra de här förändringarna och förenklingarna för dem som vill betala skatt.
Fru talman! Först vill jag till Karin Pilsäter och andra här i kammaren säga att F-skattsedeln nyligen har diskuterats. Det är faktiskt så att de allra flesta, 98-99 %, får F-skattsedel snabbt. Detta är alltså ett mycket begränsat problem, som inte skall förstoras. Vidare har olika utredningar nyligen bl.a. till Finansdepartementet lämnat ett antal förslag om olika typer av förenklingar. Det är regeringens avsikt att återkomma på de punkterna. Det gäller initiativ från Riksskatteverket och från andra utredningar som har tagits fram på Finansdepartementets uppdrag.
Fru talman! Jag tror att de flesta människor skulle uppleva det som mycket märkligt om man vände på begreppen och i stället sade: Men 98-99 % av löntagarna betalar ju skatt, så det gör väl ingenting om de andra inte får möjlighet till det. Jag tycker att det borde vara självklart att man hade ambitionen både att göra det så lätt som möjligt för skattebetalarna och att göra det så svårt som möjligt för dem som inte vill följa reglerna. Även om det är ett stort steg framåt att Finansdepartementet och finansministern vill göra någonting åt de krångliga reglerna, tycker jag inte att det lät helt förtroendeingivande. Frågan om förenklad deklaration även för småföretagare är i väldigt stor utsträckning en jämställdhetsfråga, eftersom väldigt många kvinnor vill starta och börja bedriva sin verksamhet inom sektorer som traditionellt inte har ansetts vara riktig näringsverksamhet. Dessa kvinnor har därför på olika sätt inte fått de bästa förutsättningarna att starta och driva företag, försörja sig själv och bli skattebetalare. Jag vill verkligen understryka att jag hoppas att finansministern kommer tillbaka med konkreta förslag.
Fru talman! Det är naturligtvis regeringens och Finansdepartementets avsikt att bereda alla sådana här förslag som kan handla om förenklingar när det gäller vårt deklarationsförfarande och vår skatteverksamhet. Samtidigt som man arbetar med att förenkla skattereglerna och skatteförfarandet måste detta naturligtvis också vägas mot kraven på säkerhet och mot de grundläggande rättigheter och skyldigheter som vi alla som skattebetalare också har att hantera. Därför är det rimligt att det utförs ett grannlaga arbete kring de här förenklingsförslagen. Jag kan försäkra frågeställaren om att vi avser att återkomma med förslag till olika typer av förenklingar av vårt skatteförfarande, allt för att underlätta både för löntagare och för företagare.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Det är både en konkurrens och en miljöfråga. Det finns ett litet företag på västkusten som producerar tvättmedel som används för att rengöra mjölkeriutrustning. Mjölkbönderna gillar det här medlet. Det är prisvärt och effektivt, och det är dessutom mycket miljövänligt. Men för att kunna sälja det måste företaget ha tillgång till Arlas distributionsnät. Det har man tidigare haft, och detta tvättmedel har blivit alltmer populärt. Men en vacker dag tvingades det här företaget som alla andra höja priset på produkten, och då ansåg Arla att den inte skulle få vara med längre. Medlet åkte bort från prislistan och från lagerhyllorna. Fortfarande är detta tvättmedel mycket intressant, men det inträffade har självfallet inneburit att företaget har råkat ut för stora ekonomiska bekymmer. Det har sedan länge kämpat för att försöka överleva, med stora lån i bank osv. Vad tycker jordbruksministern egentligen om en sådan här historia? Vad skall man rekommendera detta lilla företag att göra?
Fru talman! Jag har faktiskt läst om det här fallet i Dagens Industri. När man läser om det och även när man hör Lennart Beijer beskriva det kan man ju inte tycka att det är bra. Man kan också förundras över att det går att göra så här, särskilt med tanke på att vi har ett konkurrensverk som skall bevaka sådana här frågor. Jag vet att företagsledningen i mitten på maj träffade Konkurrensverkets generaldirektör och att det har lett till att man återigen har tagit upp frågan. Mer än så kan jag dock inte säga i ärendet. Det är egentligen inte mitt ärende, utan det ligger väl närmare näringsministern.
Fru talman! Den här historien har, som jag sade, pågått länge. Jag har själv försökt följa den i drygt ett år. Företaget ligger i Eldsberga i Halland. När vi diskuterar konkurrensfrågor säger vi ofta att det är kommunerna som gör fel. Det visar sig ändå gång på gång att det är de större företagen som missbrukar sin makt mot alltför små företag. Det finns ingen offentlig kontroll över de större företagen. De kommer alldeles för lätt undan, och många småföretag går i backen. Arlas skandalösa agerande innebär att vi tvingas utländska tvättmedel, fastän vårt svensktillverkade är bättre och mer prisvärt. Kan jordbruksministern ändå tänka sig att gräva djupare i en sådan här historia, så att man kan lyckas med att rädda företaget i fråga?
Fru talman! Om jag lovade att gräva vidare skulle jag kanske inte vara riktigt sanningsenlig, eftersom jag inte vet hur jag skall gräva. Det här är just nu en fråga för Konkurrensverket. Dessutom är detta mera en fråga för näringsministern. Vad jag kan lova är att förmedla den här diskussionen till näringsministern, som i dag inte är här. Eftersom han så att säga äger ärendet, vet han kanske bättre vad man kan gräva vidare med och i.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till utrikesministern. Generalsekreterare Kofi Annan var ju i riksdagen i går, och han pekade då bl.a. på att det förra sommaren i Rom beslutades om ett regelverk för en internationell brottmålsdomstol. Han efterlyste i samma passus en snabb ratificering av detta regelverk. Min enkla och raka fråga till utrikesministern är: När kommer regeringens förslag till riksdagen, så att vi kan besluta om denna ratificering?
Fru talman! Det kommer för Sveriges del snart. Jag kan inte säga något exakt datum, men däremot kan vi se att det fortfarande saknas oerhört många stater. Vi räknar med att det tyvärr kommer att ta två, tre eller kanske t.o.m. upp till fyra år innan tillräckligt många stater har ratificerat regelverket, så att domstolen verkligen kan börja fungera. Det här är en väldigt viktig angelägenhet för oss, eftersom den här domstolen kommer att göra det möjligt att döma för brott mot mänskliga rättigheter på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Sverige driver därför också i olika internationella sammanhang vikten av att länder ratificerar så att domstolen kan börja fungera.
Fru talman! Det måste sägas vara utomordentligt beklagligt att så många länder vill dra ut på det här, när vi så väl behöver denna domstol. Min fråga till utrikesministern är: Är Sverige berett att vara ett föredöme och se till att vi ratificerar snabbt?

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling kommer under de närmaste månaderna att fatta beslut om en eventuell finansiering av reaktorerna K2R4 i Ukraina. Kommer finansministern som styrelseledamot i banken att verka för att en sådan finansiering inte skall ske?
Fru talman! Det är en fråga som jag ännu inte, på den korta tid som jag har tjänstgjort som finansminister, har haft anledning att gå in i detaljerna i. Men jag kommer självfallet, när frågan väl läggs på bankens bord, att ta del av allt material som finns.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Den handlar om landsarkiven. I dag finns det två landsarkiv för norra Sverige, i Jämtland, medan Härnösand betjänar övriga Norrland. För att klara de krav som nu kommer att ställas på verksamheten framöver behöver man göra utbyggnader i Härnösand. Min fråga till kulturministern är: Finns det några tankar eller reflexioner om att till andra regioner flytta ut delar av landsarkivet som berör t.ex. Norroch Västerbotten? Jag skulle kunna föreslå ort. På den ort där jag bor har vi väldigt gott om lokaler. Jag vet att kulturministern vet vad jag menar. Också forskarföreningen för Norr och Västerbotten är överens om orten och att arkivet bör förläggas till Norrbotten. Finns det några planer på att dela upp den här verksamheten?
Fru talman! Ja, jag är väl medveten om att det finns gott om plats i Bodens fästning. Det finns det i andra delar av landet också. De frågor som rör landsarkiven, egentligen även resurs och lokaliseringsfrågor, hanteras vanligtvis av den myndighet som ansvarar för dem, nämligen Riksarkivet. Likväl vill jag säga, bl.a. därför att riksdagen har uppmärksammat frågan, att vi i Kulturdepartementet nu bereder frågan om vi skall tillsätta en arkivutredning. Det är alltså ett önskemål från riksdagen. I så fall kommer naturligtvis en del av de frågor som vanligtvis hanteras av myndigheten själv, Riksarkivet, att finnas med i utredningen. Men detta är ännu inte avgjort. Skulle så ske, kommer säkert lokaliseringsfrågorna att spela en roll här.
Fru talman! Tack för svaret. Jag tycker att det andas en viss optimism i alla fall. Jag vill bara säga att det naturligtvis skulle underlätta för människor och institutioner om landsarkivet låg närmare till för dem som bor och verkar i Norr och Västerbotten. Avstånden från Norrbotten och ned till Härnösand är ju väldigt långa, i storleksordningen 50-75 mil. Jag hoppas att det kan bli något positivt av det här. Tack så mycket.
Fru talman! Detta är en fråga till finansministern. Sedan 1994 har ledstjärnan för den svenska penningpolitiken varit ett inflationsmål som formulerats så att målet för penningpolitiken är att begränsa inflationen i konsumentpriserna till 2 % med en tolerans för avvikelser från denna nivå på plus eller minus en procentenhet. Min fråga är nu: Står regeringen fast vid Riksbankens ansvar för att försvara det penningpolitiska målet, även med samarbetspartner som faktiskt ifrågasätter detta och egentligen hela låginflationspolitiken? Står regeringen på tvivlarnas sida i finansutskottet eller kvar vid de ståndpunkter som gällde under samverkan med Centerpartiet, där saneringen av statens finanser och detta penningpolitiska mål styrde den ekonomiska utvecklingen?
Fru talman! Jag kan vara mycket kort och utomordentligt tydlig. Regeringens ekonomiska politik står fast. Regeringen har ingen annan uppfattning än den som tidigare framförts när det gäller penningpolitiken.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är väldigt glad över att få detta mycket klara och entydiga besked, och det förmodar jag att Riksbanken också är.
Fru talman! Jag har också en fråga till finansministern. fr.o.m. år 2000 har kommuner och landsting ett balanskrav. De skall vara i ekonomisk balans. Nu håller kommuner och landsting som bäst på att se över sina budgetramar för de närmaste tre åren. I mitt hemlän Gävleborg har landstinget aviserat en skattehöjning. Fyra av tio kommuner har vänt sig till regeringen om extra stöd för att klara sin ekonomi. Det handlar om att klara balanskravet men också om att slippa nedskärningar av verksamheterna. Min fråga till finansministern blir: Anser ministern att det i höstpropositionen kommer att finnas utrymme för mer stöd till kommunerna inför år 2000?
Fru talman! Sedan 1996 har regering och riksdag beslutat om olika nya insatser för kommuner och landsting på i storleksordningen 25-30 miljarder kronor en bit in på 2000-talet. Senast aviserades nya insatser i vårpropositionen. För regeringen är det viktigt att just områdena vård, skola och omsorg får del av de nya resurser som vi kommer att kunna ha de närmaste åren i Sverige. Då får vi naturligtvis också pröva den, som jag vet, ganska ojämna ekonomiska situation som många kommuner har. Därför fanns det i den förändring som gjordes av det kommunala skatteutjämningssystemet och av statsbidragssystemet ett särskilt belopp för kommuner som var särskilt utsatta. Sådana ansökningar kommer att prövas av regeringen.
Fru talman! Resultatet av det, ministern, vet vi ju ingenting om. Det finns stor anledning att göra bedömningarna noggrannare än vad man har gjort hittills. Samtidigt som man ser den här situationen talas det om skattesänkningar för hushållen.

Fru talman! Det som har fått gå före, som har varit regeringens prioritet nummer ett, är just värnandet om just vården, skolan och omsorgen. Som jag sade tidigare har ju regering och riksdag beslutat att föra över i storleksordningen 25-30 miljarder kronor till kommuner och landsting. Det har alltså fått den allra högsta prioriteten. Det är också ur det perspektivet som vi diskuterar att genomföra skattesänkningar under en flerårsperiod framöver. Eftersom vi under 90-talet, som ett led i budgetsaneringen, tvingats att både minska utgifter och öka skatter på olika områden, är det rimligt att vi prioriterar mer pengar till kommuner och landsting och samtidigt diskuterar skattesänkningar åren framöver.
Fru talman! Jag vill till statsrådet Maj-Inger Klingvall ställa en fråga som är en sorts rättvisefråga. Den handlar om pensioner för personer som har rätt till utländska pensioner. Jag har ett exempel på en kvinna som efter lång skriftväxling beviljades tusen kronor i pension från sitt hemland för ett ungdomsarbete en gång i tiden. Det gjorde att hennes pensionstillskott reduceras med i princip motsvarande summa. Jag tycker att det är lite märkligt att pensionstillskottet reduceras vid utländsk pension medan ATP-delen inte gör det, eftersom det ju drabbar personer med mycket låg pension.
Fru talman! Utan att fördjupa mig alltför mycket i regelverket är det ändå klart att pensionstillskottet tillhör den grundläggande delen i pensionen. En utländsk pension motsvarar inkomstpensionen, alltså ATP. Därav förklaringen till att pensionstillskottet reduceras med den utländska pensionen.
Fru talman! Skulle man inte kunna göra någonting åt detta eftersom det handlar om personer med låga pensioner. Skall man behöva likställa den utändska pensionsdelen med ATP-delen? Finns det inga möjligheter att komma till rätta med det här? Det handlar ju inte om så många personer.
Fru talman! Det är inte aktuellt på Socialdepartementet att göra dessa förändringar i den här frågan. Däremot arbetar vi för att hitta goda lösningar framför allt mellan medlemsländerna inom EU när det gäller den förordning som reglerar hur vi tar med oss våra intjänade rättigheter. Det är en viktig fråga som vi arbetar med.
Fru talman! Jag har en fråga till jämställdhetsminister Margareta Winberg. I den akademiska världen, i universitetsvärlden, blir kvinnorna färre ju längre upp man kommer i den akademiska karriären. Det är ofta oförklarligt varför en manlig sökande satts framför en kvinnlig. Folkpartiet föreslog i sin utbildningsmotion att man skulle göra en rejäl genomgång ur könsperspektiv av hur tillsättningar av högre tjänster har gått till, särskilt där både män och kvinnor varit med bland de främsta kandidaterna. Den här motionen avslogs. Nu har jag sett att Margareta Winberg tar upp jämställdspunkterna inom forskningen i sina åtta punkter till EU. Därför vill jag fråga om Margareta Winberg nu är intresserad av att låta regeringen ta initiativ till en rejäl genomgång med ett genusperspektiv på tjänstetillsättningar inom universitetsvärlden.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att min roll i regeringen innebär att jag har det övergripande ansvaret för att jämställdheten skall bli bättre. Det operativa ansvaret ligger på varje minister och varje departement. Dessutom är det så att i enlighet med de principer om s.k. mainstreaming som alla FN-länder har ställt sig bakom ligger det i det här fallet också på universitet och högskolor att själva ha ett ansvar för att gender-frågorna står högt på dagordningen och att mainstreaming tillämpas. Det innebär att man skall ha ett jämställdhetsperspektiv på tillsättningar, som det var frågan om i det här fallet. Ansvaret för detta vilar ytterst på universiteten och högskolorna själva. Men det är utbildningsministern som har sakansvaret, och jag har det övergripande ansvaret. Mina punkter riktar sig till den kommande EU mandatperioden. Under den perioden kommer vi också att granska detta mycket noggrant.
Fru talman! Jag menar att det skulle behövas ett regeringsinitiativ till en rejäl genomgång av just de osynliga hindren som finns bakom. Hur har tillsättningarna gått till? Vilka har varit med i bedömningar? Hur har man bedömt pedagogisk skicklighet hos män och kvinnor? Jag vore tacksam om jämställdhetsministern och regeringen tog ett initiativ till en riktig utredning av detta.
Fru talman! Jag delar den uppfattningen. Dessvärre är det ganska svårt att göra detta. De osynliga hinder eller strukturer som jag brukar prata om är just väldigt osynliga. Men det skall naturligtvis inte hindra oss från att försöka att tränga igenom och göra en förändring. Jag kan här och nu lova att så skall ske. Vi skall göra ett försök. Det är en senare fråga hur vi sedan lyckas.

Fru talman! Det är ett omväxlande program i kammaren. Vi har nyss avhört statsråden, och nu diskuterar vi konstitutionsutskottets betänkande om vad statsråden har gjort och sagt i tidigare sammanhang. Låt mig börja med att säga att det i och för sig var en intressant exposé som Mats Einarsson presterade. Samtidigt måste jag konstatera att den inte var alldeles fullständig. Men den passade väl in i den bild som Mats Einarsson gärna vill skapa kring de här frågorna. Låt mig också konstatera att varken Mats Einarsson eller Per Lager har några konstitutionella invändningar emot Ingvar Carlssons agerande i de här frågorna. De har alltså inga konstitutionella invändningar, och det är faktiskt just det som konstitutionsutskottet granskar.

Frågan om åsiktsregistrering och underrättelsetjänsternas verksamheter har ju granskat i några olika sammanhang, bl.a. av Justitiekanslern, i alla fall när det gäller tiden efter 1969. Försvarets underrättelsenämnd med riksdagens förste vice talman Anders Björck som ordförande har ju också granskat de här frågorna ingående och inte kommit fram till någonting som styrker den tes som Mats Einarsson och Per Lager här för fram. Jag tycker alltså att det vore på sin plats att sätta tilltro till och fästa avseende vid det material som presenteras i de här frågorna i stället för att underkänna materialet och hävda att tesen är riktig och att Försvarets underrättelsenämnds granskning inte ger något underlag som ger anledning att ändra uppfattning. Det är en ganska tråkig och inte särskilt konstruktiv metod för att klarlägga och undersöka olika förhållanden. Jag konstaterar återigen att det inte finns någon konstitutionell invändning. Det som står i det särskilda yttrandet är enbart att man ser fram mot resultatet av den av regeringen tillsatta granskningskommissionens arbete. Det gör vi väl alla. Med det skall vi väl kunna sätta punkt för rykten och påståenden i de här frågorna som på olika sätt förgiftar tillvaron. Låt mig använda de sista sekunderna till att konstatera att efter andra världskriget organiserade det socialdemokratiska partiet en arbetsplatsorganisation i syfte att stärka partiets verksamhet och föra den politiska kampen mot kommunisterna och det kommunistiska partiet. Jag förmodar att det inte är det som Mats Einarsson opponerar sig emot. Mats Einarsson får akta sig här så att han inte förväxlar den politiska kampen med underrättelseverksamhet, med vilken det socialdemokratiska partiet inte har någonting att skaffa.
Fru talman! Jag kan i och för sig förstå om Göran Magnusson reflexmässigt känner ett visst behov av att försvara socialdemokratins heder när frågan om underrättelseverksamhet kommer på tal. Det är sant att min framställning inte var fullständig. Jag hade inte några anspråk på någon fullständighet. Det är också sant att jag inte har några konstitutionella invändningar. Men jag vill ändå fästa kammarens uppmärksamhet på formuleringen i det eniga utskottets utlåtande: "I den mån resultatet av kommissionens arbete ger anledning till det kan utskottet givetvis få orsak att granska frågor om statsråds konstitutionella ansvar". Dessa frågor är inte utredda, och det är därför vi också hänvisar till den kommande granskningskommissionens arbete. Jag vill bara ta upp en liten sak till. Jag har med stort intresse läst bl.a. Försvarets underrättelsenämnds rapport. Den ger belägg för att det fanns förbindelser mellan delar av socialdemokratin och delar av underrättelseverksamheten. Däremot är uppgifterna om omfattningen av detta oklara. Vi ser fram emot granskningskommissionens arbete.
Fru talman! Det uttalande som granskas i detta sammanhang är ett interpellationssvar som lämnades för tiotalet år sedan. Det är alldeles uppenbart att den interpellation som man då väckte stödde sig på en uppgift i boken Kommunistjägarna. Det är egentligen ingen som har sagt att uppgifterna i den boken hade något fog för sig. Det bygger på att det gäller att misstänkliggöra det socialdemokratiska partiet i detta sammanhang. Svaret lämnades alltså för tiotalet år sedan.

Utgångspunkten för anmälan är ett ogrundat eller obevisat påstående i en bok och ett interpellationssvar om detta påstående. Jag tycker att det är ett tunt skäl att driva en debatt kring dessa frågor och återigen försöka säga att det finns belägg för ett organiserat samband mellan underrättelseverksamheter och det socialdemokratiska partiet.
Fru talman! De sista orden i Göran Magnussons replik är viktiga. Han talade om det socialdemokratiska partiet. Det har sannolikt inte drivits någon verksamhet i samarbete med det socialdemokratiska partiet. Jag tror inte det. Det är naturligtvis enskilda funktionärer i detta parti det handlar om. Vad det gäller boken Kommunistjägarna kan jag säga att det där läggs fram ett antal dokument och vittnesmål. Mig veterligen har ingen kunnat visa att dessa dokument har varit felaktiga. Man kan alltid diskutera tolkningar av de faktum som finns, men faktumen i den boken har såvitt jag vet inte tillbakavisats.
Fru talman! Det är intressant att Mats Einarsson nu ompositionerar sig. Det handlar inte längre om det socialdemokratiska partiet, utan nu handlar det om eventuella kontakter mellan underrättelsetjänster, medlemmar och en och annan funktionär i det socialdemokratiska partiet. Det är en avsevärd skillnad mellan de företeelserna, särskilt i förhållande till det som är utgångspunkten för anmälan, nämligen att det socialdemokratiska partiet skulle ha organiserat en arbetsplatsorganisation just i akt och mening att förse underrättelsetjänsterna med uppgifter. Den organisationen hade - jag skall säga det återigen - till uppgift att stärka det socialdemokratiska partiet på arbetsplatserna och i samhället i övrigt. Det kan knappast ifrågasättas av Mats Einarsson. Om man sedan går tillbaka i historien - inte så långt som Mats Einarsson gjorde, men till tiden efter andra världskriget - kan man konstatera att det ändå fanns en påtaglig fara i västvärlden eller i vår del av Europa för kommunistiska maktövertaganden. Pragkuppen var 1948. Jag tror, precis som Ingvar Carlsson, att det socialdemokratiska partiet inte har någon anledning att skämmas för det vaktslående om demokratin som man ägnade sig åt bl.a. genom sin arbetsplatsorganisation. Jag antar att det inte är det Mats
Fru talman! Jag vill inte upprepa Mats Einarssons kompletterande svar i denna replikomgång. Jag skulle ändå vilja att Göran Magnusson funderar lite på det gemensamma svar vi har skrivit i utskottet. Där står det faktiskt att det kanske finns anledning att titta närmare på dessa frågor. Jag undrar också om Göran Magnusson anser att den nytillsatta granskningskommission - det saknas fortfarande en ledamot - som nu skall arbeta med dessa frågor och granska vad som hänt efter andra världskriget och framåt inte har någon anledning att arbeta. Är det ett misstag från regeringen att tillsätta den?
Fru talman! Vi har inte i konstitutionsutskottet eller ens i riksdagen anledning att ifrågasätta tillsättandet av denna granskningskommission och det öppna mandat som kommissionen har. Vi har anledning att vara tillfredsställda med det. Jag tycker att det är bra och riktigt - det sade jag tidigare - att man genomför detta. Vad riksdagen kommer att kunna befatta sig med i den frågan så småningom - i höst - är det beslut som skall fattas om den lagstiftning som är erforderlig för att kommissionen skall kunna arbeta på ett bra sätt. Jag förmodar att vi kommer att kunna vara ense om att det skall vara på det sättet. Jag anser att Per Lager övertolkar den meningen i utskottets utlåtande. Jag skall gärna säga att den socialdemokratiska gruppen hade kommit fram till att utskottet hade kunnat avskriva detta ärende, men eftersom det fanns andra meningar kompromissade vi oss fram till att vi skulle göra på det sätt som vi nu har gjort. Det ligger ingen särskild betydelse i den sista meningen. Det är det jag menar med övertolkning. Det är en självklarhet som står där, nämligen att utskottet naturligtvis skall agera om det kommer fram uppgifter som ger utskottet anledning att agera. Det behöver inte påpekas. Det ligger ingen misstänksamhet bakom den formuleringen, enligt min mening.
Fru talman! Vi är helt överens om skrivningen och hur vi tolkar den. Det kanske egentligen inte är så stora skillnader. Det viktiga, tycker jag, är att det görs en genomlysning av misstänkliggörandena. Det kommer att göras av den nytillsatta granskningskommissionen. Vi är som sagt väldigt glada över att den kommer att fungera framöver. Skulle den i sin tur komma fram till någonting som är intressant ur den aspekt som anmälaren har tagit upp finns det anledning för oss att titta på det igen.
Fru talman! Jag har egentligen inte så förfärligt många invändningar mot det Per Lager nu säger. Det är ju så, som också jag har framhållit, att utskottet naturligtvis skall agera om det kommer fram nya saker som ger utskottet anledning att agera. Men både när det gäller denna fråga och en del andra frågor som har varit föremål för debatt i kammaren i dag kring granskningen andas det ibland en grad av misstänksamhet. Man säger att vi inte har fått fram tillräckligt mycket material, men om det man hör vore sant skulle det vara väldigt intressant att fortsätta diskutera. Jag tror att hela granskningsproceduren blir ganska ohållbar om vi gör så. Vi hör rykten eller ställer upp hypoteser och säger sedan att det vore väldigt intressant om hypoteserna vore sanna. Jag tror inte att det är särskilt konstruktivt för granskningsarbetet att bete sig på det sättet.

Fru talman! Vi skall nu diskutera granskningsärendet Torgny Gustafsson mot svenska staten. Jag vill börja med att yrka på godkännande av anmälan i reservation nr 1, som Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet står bakom. Ärendet handlar om hur den svenska regeringen agerade inför Europadomstolens prövning av målet Torgny Gustafsson mot svenska staten. Innan jag går in på själva granskningsärendet och vår bedömning där, vill jag ge en beskrivning av bakgrunden till detta ärende. Bakom den diskussion och debatt som förts kring detta fall i drygt tio år finns en vanlig medborgare, en småföretagare som har försökt att driva ett eget företag, men som gjorde ett för honom ödesdigert misstag. Han ifrågasatte fackets rätt att tvinga fram ett kollektivavtal med hans företag. Denna turistanläggning, som hette Ihrebaden, startades kring 1985. Det var åtta anställda. Ingen i personalen var ansluten till något fackförbund. Gotland sade sig ha fått ett samtal från någon anställd som inte skulle vara nöjd med anställningsvillkoren. Om detta samtal faktiskt ägt rum har senare inte kunnat styrkas. Oberoende av detta krävde facket att företagaren, alltså Gustafsson, skulle teckna ett kollektivavtal. Det ville varken Gustafsson eller hans anställda. Gustafssons personal hade anställningsvillkor som de var nöjda med, såväl vad gällde lönen som schematider och ledigheter. Förbundet nöjde sig inte med detta, utan Ihrebaden varslades om blockad, och blockad inleddes. Här bör nämnas att fackförbundet inför denna blockad inte tog kontakt med någon av de anställda. För att uppnå full effekt begärde Hotell och Restauranganställdas Förbund sympatiblockader från Livsmedelsarbetareförbundet och Handelsanställdas förbund. I och med detta var LO centralt inkopplad. Gustafsson erbjöds ett "hängavtal", med samma innebörd och omfattning som kollektivavtalet. Detta Blockaden fortsatte, vilket gjorde det omöjligt att köpa varor från grossister på Gotland. Gustafsson och hans anställda fick nog, och juridisk hjälp anlitades för att gå till den svenska regeringen med en begäran om att blockaderna skulle stoppas. År 1989 kommer den socialdemokratiska regeringens svar på Gustafssons skrivelse. Regeringen avvisar kraven med hänvisning till att fackförbundens agerande är lagligt. År 1991 säljs Gustafssons rörelse. Blockader och uteslutning ur Svenska Turistföreningen har gjort att kunderna svikit, och lönsamheten har försvunnit. Gustafsson driver nu sitt ärende till Europakommissionen. Han anmäler Sverige för brott mot Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Saken gäller den s.k. negativa föreningsfriheten. 1991 är anmälan mot Sverige ett faktum. Saken rörde dels den negativa föreningsfriheten, dels rätten till domstolsprövning av tvister rörande enskildas civila rättigheter och skyldigheter. I beredningen av detta ärende förhöll sig den borgerliga regeringen neutral till den bakomliggande konflikten. Regeringen tog alltså inte ställning i tvisten mellan Gustafsson och fackföreningen, utan eftersträvade en strikt belysning av rättsfrågan. År 1994 tas ärendet upp i Europakommissionen. Kommissionen kommer fram till att en kränkning har förekommit. Målet förs då vidare till Europadomstolen. På hösten detta år byter Sverige regering. Socialdemokraterna regerar, och lagen om förbud mot blockad av enmans och familjeföretag, som den borgerliga regeringen har infört, rivs nu upp. När målet skall behandlas i Europadomstolen får LO en central roll. Den socialdemokratiska regeringens inställning i ärendet var: "Fackföreningens bevekelsegrunder för att starta konflikten måste redovisas för domstolen, att konventionsbrott måste bestridas och stridsåtgärderna försvaras." De synpunkter som regeringen nu för fram inhämtas från LO. År 1996 fann domstolen att frågan om negativ föreningsfrihet, dvs. rätten att t.ex. stå utanför en arbetsgivarorganisation, visserligen var tillämplig på svensk arbetsmarknad, men att någon kränkning inte förelåg i Gustafssons fall. I domen menar man att Gustafsson hade kunnat förhandla till sig ett s.k. hängavtal med ett innehåll som skulle vara individuellt anpassat till Gustafssons rörelse. Det var också den bild som regeringen hade framfört till Europadomstolen. Därefter begärde Gustafsson resning i målet. Som stöd anförde han att de uppgifter som den socialdemokratiska regeringen lämnat i målet var felaktiga och missvisande. År 1998, alltså förra året, beslutade Europadomstolen att inte bevilja Gustafsson omprövning. Fru talman! Här är vi i dag. Bedömningen av den anmälan som konstitutionsutskottet nu granskar, dvs. hur regeringen agerat inför Europadomstolen, har vi i utskottet tyvärr inte kunnat enas om. Majoriteten, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, anser att regeringen har skött detta ärende på ett noggrant sätt och att skäl saknas för att rikta kritik mot regeringen. Mot detta reserverar vi oss. I den fyrpartireservation som vi ställer oss bakom riktas allvarlig kritik mot den socialdemokratiska regeringen och dess agerande. Vår kritik riktar sig främst mot två områden. Det första gäller de uppgifter som regeringen förmedlade till Europadomstolen. LO, kontrollerades över huvud taget inte. Det var alltså en ren förmedling av fackförbundets problemformulering, allt i syfte att visa att facket hade haft fog för sina stridsåtgärder. Kort innan målet skulle upp i Europadomstolen skickade LO ett brev till regeringen där man påtalade att en del av materialet som man hade lämnat till regeringen, och som blev regeringens eget, var "hörsägen och gissningar". Trots denna varning agerade inte någon, utan det material som uppenbarligen innehöll felaktigheter var det som framfördes till Europadomstolen. I detta fall har regeringen inte agerat med den noggrannhet man kan förvänta sig. Det andra området som jag vill nämna är frågan om hängavtal med s.k. individuella klausuler. Enligt domstolen skulle Gustafsson ha kunnat träffa ett hängavtal med individuell anpassning. Under en av KU:s utfrågningar, med LO-juristen Kurt Junesjö, kom frågan upp om det fanns några exempel på sådana avtal. Junesjö hävdade att sådana fanns. Hittills har emellertid inga individuella hängavtal inom Hotell och Restaurang kunnat presenteras för KU. Under KU:s granskning har alltså framkommit att regeringen förmedlade argument som hade avgörande betydelse i målet, men som inte hade bärighet i verkligheten i Sverige. Även i detta avseende har regeringen inte levt upp till det krav på noggrannhet som man borde kunna förvänta sig. Vilka är då konsekvenserna av detta ärende? Oaktat det öde som drabbat Torgny Gustafsson har frågan om möjligheten att i Sverige stå utanför en förening och alternativet med att teckna ett s.k. hängavtal med anpassade klausuler kommit i ett nytt läge. Den svenska arbetsmarknaden har i och med Europadomstolens dom i målet Gustafsson mot Sverige fått en ny rättslig dimension. Slutsatsen av domen är att de organiserade intressena visserligen har rätt att verka för att kollektivavtal som system utbreds. Men i de fall en facklig organisation utövar tvång, genom blockad, bojkott eller sympatiåtgärder, för att förmå en oorganiserad arbetsgivare att bli bunden av ett kollektivavtal kränks arbetsgivarens negativa föreningsfrihet. Endast om individuella avvikelser tillåts i förhållande till gällande kollektivavtal är tvånget enligt domen inte att se som en kränkning av arbetsgivarens rätt. Detta innebär att det nuvarande organisationsmonopolet, som i praktiken jämställer kollektivavtal med medlemskap i organisation, kan sägas vara brutet. Förhandlingarna måste alltså innefatta individuella avvikelser för att inte också ett framtvingande av ett hängavtal skall anses som en kränkning. Att åberopa den negativa föreningsfriheten också på den svenska arbetsmarknaden framstår därför som en i hög grad relevant och legitim åtgärd. Det är denna omständighet, som alltså är en följd av dels att Europakonventionen numera är en del av svensk rätt, dels att Europadomstolens avgörande i målet Torgny Gustafsson mot svenska staten, som inte bara bör ges större uppmärksamhet på arbetsmarknaden utan också föranleder följdändringar i berörd lagstiftning. Detta sagt som en kommentar i ärendet. Bakom allt detta står en vanlig svensk medborgare och småföretagare som har blivit illa behandlad av den svenska staten. Mot bakgrund av vad som framkommit under KU:s granskning kan inte den socialdemokratiska regeringen undgå kritik. Samtliga borgerliga partier har funnit skäl att rikta allvarlig kritik mot den regering som inför Europadomstolen brustit i kravet på respekt för fakta och allmänna intressen.

Fru talman! Det finns förstås en betydande tragik i fallet Torgny Gustafsson. Men jag skall här koncentrera mig på de delar vi speciellt granskar, dvs. om regeringen på ett korrekt och fullständigt sätt förmedlat uppgifter till Europadomstolen. Konstitutionsutskottet ägnar sig ju inte åt att överpröva domen i domstolen, utan granskningen avser regeringens agerande i ärendet. Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen hävdar att den inte kunnat gå i god för uppgifter som lämnats från fackföreningen. I utfrågningarna klargörs mycket tydligt att regeringen inte ansett sig ha befogenheter att pröva sanningshalten i de olika påståendena. Dessa uttalanden från regeringens sida är intressanta mot bakgrund av vad man kan hitta i regeringens egna handlingar i frågan. Först och främst ansåg sig regeringen behöva "försvara stridsåtgärderna" - observera uttrycket. I statsrådsberedningens egen promemoria till konstitutionsutskottet heter det i samband med att statsrådet Leif Blomberg informerades i frågan: "Regeringen ansåg att fackföreningens bevekelsegrunder för att starta konflikten måste redovisas för domstolen, att konventionsbrott måste bestridas och stridsåtgärderna försvaras." Sedan framhåller regeringen vidare i en inlaga den 12 september 1995 uppgifter som i statrådsberedningens promemoria beskrivs på följande sätt: " - redovisade regeringen uppgifter till stöd för att fackföreningen fick anses ha haft fog för sina stridsåtgärder." Men i samma promemoria sägs att regeringen inte har och inte heller har kunnat gå i god för uppgifterna från fackföreningen som sådana. Nähä! Det är märkligt att regeringen samtidigt kan hävda att stridsåtgärderna behövde försvaras inför Europadomstolen och att fackföreningen får anses ha haft fog för sina stridsåtgärder. För mig, fru talman, förefaller detta vara något slags dubbel bokföring. Det finns ett annat uttryck för det: dubbelmoral. Inför Europadomstolen ges en åsikt, inför konstitutionsutskottets frågor ges en annan. Fru talman! Vidare säger regeringen att man inte kunnat eller haft möjlighet till att pröva sanningshalten i de påståenden som facket gjort för att vidta stridsåtgärder. Men sanningen är följande: Regeringen prövar till viss del sanningshalten genom ett informellt förhör med fackliga företrädare, men ingen kontroll görs hos Torgny Gustafsson eller hans anställda. Än märkligare är det att regeringen i en inlaga i november 1997 inför den s.k. resningsansökan till Europadomstolen på annat sätt försöker bevisa sanningshalten i ett av fackens påståenden genom att hänvisa till en intervju i Dagens Eko. Påståenden gjorda av facket verifieras - uttrycket är regeringens eget - genom hänvisning till en Ekointervju men inte genom kontroll hos Torgny Gustafsson eller hans anställda. I slutdelen i samma inlaga efterlyser regeringen muntlig föredragning av fackets representanter "speciellt som det påståtts att Domstolen blivit serverad falsk information". Undertonen här är helt klar: Regeringen går i god för fackets uppgifter. Ändå påstår utskottsmajoriteten att den socialdemokratiska regeringen i flera avseenden sökte säkerställa att Europadomstolen skulle få tillgång till ett fullständigt och korrekt underlag. Utskottsmajoriteten har tydligen inte granskat det egna underlaget. Kanske är det så att det här ställningstagandet från regeringens sida inte haft någon betydelse för domstolens utslag. Men det spelar ingen roll i det här sammanhanget. De uppgifter som regeringen vidarebefordrar till en internationell domstol skall vara fullständiga och korrekta; fullständigheten och korrektheten kan ju inte gärna uppfyllas om man inte kontrollerar sanningshalten i dem. Det är självklart att regeringen förtjänar kritik för detta agerande. Direkt avgörande för domstolens beslut är att det påstås finnas individuella hängavtal inom området. Denna fråga har Per-Samuel Nisser tagit upp i ett tidigare inlägg. Men det finns inte sådana avtal. Även på denna punkt har domstolen blivit vilseförd. Fru talman! Konsekvenserna av detta resonemang är givetvis ett stöd för godkännande av anmälan i reservationen på området.

Fru talman! Vad avser granskningsärendet avseende regeringens agerande vid Europadomstolens prövning av målet Torgny Gustafsson mot svenska staten vill jag börja med att yrka på godkännande av anmälan i reservation 1. Torgny Gustafsson är småföretagaren från Gotland som hävdade sin rättighet att avstå från att teckna kollektivavtal med någon av arbetsgivarorganisationerna. Hans anställda ville inte ansluta sig till facket - i detta fall Hotell och Restauranganställdas Gustafsson så småningom ansåg sig tvingad att sälja företaget. Fackets åtgärder var kopplade till att man ansåg att Gustafsson inte skötte sina arbetsgivarförpliktelser. Detta hade blivit aktuellt via en anställds anmälan per telefon. För snart tio år sedan vände sig Torgny Gustafsson till Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna och anmälde Sverige - den svenska staten - för brott mot Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Torgny Gustafsson hävdar, och har hävdat hela tiden, sin rätt att själv som arbetsgivare komma överens med sina anställda. De fackliga stridsåtgärderna som Gustafsson som småföretagare på Gotland utsattes för utgjorde enligt honom en kränkning av hans rättigheter gällande hans rätt till skydd mot den negativa föreningsfriheten. Enligt Gustafsson ger staten genom svensk lagstiftning inte skydd mot denna kränkning. Ärendet passerar två regeringar. Därmed kommer granskningen att visa på olikheter i hur regeringarna har hanterat den enskilde företagarens ställning och intressen. Den borgerliga regeringen som först ansvarade för ärendet valde att inta en neutral ställning och inte att ta ställning för någon av parterna Gustafsson eller facket. Därmed valde den borgerliga regeringen att inte gå in på orsaken till konflikten. I samband med regeringsskiftet 1994 förändrades hanteringen av ärendet. Socialdemokraterna bad LO att redovisa de överväganden som legat till grund för stridsåtgärderna på Gotland. I den socialdemokratiska regeringens inlaga till Europadomstolen åberopas Att så skedde berodde framför allt på att information lämnades om att småföretagaren Gustafsson skulle kunna teckna ett individuellt hängavtal med facket. Den svenska regeringen gav en bild av att så kunde ha gjorts. Men Torgny Gustafsson har aldrig själv erhållit någon möjlighet att ta ställning till ett sådant hängavtal. KU har i sin utfrågning och granskning av ärendet efterlyst ett sådant individuellt hängavtal för hotell och restaurangbranschen men har inte heller erhållit något sådant underlag. Det anmärkningsvärda är att uppgifter som direkt påverkat utfallet i domstolen inte har kontrollerats. Man har från den socialdemokratiska regeringens sida varit budbärare för den fackliga sidans intressen. Regeringen har redovisat att man inte ansåg att det fanns anledning att kontrollera de uppgifter som kom via LO innan de fördes vidare. Dessutom har det under granskningsförhöret framkommit ett svar att den anmälan som en gång låg till grund för fackets kraftfulla blockad var ett telefonsamtal från någon som inte har kunnat eller kan identifieras. Rätten att teckna individuellt hängavtal är avgörande för Europadomstolens beslut. Det är också allvarligt att de uppgifter som förts vidare via svensk regering inte har kontrollerats. Detta borde regeringen ha gjort eftersom uppgifterna var så avgörande för utfallet av domen. Nu skedde inte det. Centerpartiet anser att Sverige har brustit i strävan att ständigt lämna fullständig och korrekt information. Därmed finns skäl för att rikta allvarlig kritik mot den socialdemokratiska regeringen i dess handläggning av ärendet Torgny Gustafsson mot svenska staten.

Fru talman! En person, Torgny Gustafsson, har farit mycket illa i detta ärende. De orimliga och illasinnade stridsåtgärder som facket vidtog mot honom tvingade honom att lägga ned sin sommarrestaurang och kiosk i Ihreviken på Gotland. Han har blivit märkt för livet av detta. Men det är inte detta som KU:s granskning skulle handla om, utan uppgiften är enligt anmälan att granska om regeringen inför Europadomstolen har agerat med den noggrannhet och respekt för fakta och allmänna intressen som domstolen har anledning att vänta sig av en regering. Men utskottet har också valt att granska regeringens handläggning av ärendet inför Europakommissionen, dvs. händelseförloppet innan frågan kom till domstolen. Det är två regeringar involverade i detta ärende. Den borgerliga regeringen förhöll sig, helt korrekt, neutral till den bakomliggande konflikten mellan Torgny Gustafsson och facket. Den här regeringen ville ha en strikt belysning av rättsläget. Skulle Europakommissionen finna att Torgny Gustafssons negativa föreningsrätt, dvs. rätten att slippa vara med i en arbetsgivarorganisation, hade kränkts och att de fackliga stridsåtgärderna från Hotell och Restauranganställdas Förbund inte hade varit befogade skulle Torgny Gustafsson kompenseras och svensk lagstiftning anpassas efter Europakonventionen, som nu också gäller svensk rätt. Europakommissionen, som alltså först prövade frågan, fann att ett brott mot Europakonventionen hade ägt rum. Svenska staten hade varken gett Torgny Gustafsson erforderligt skydd när det gällde föreningsfriheten eller levt upp till kommissionens krav på ett effektivt rättsmedel. kom till makten, hade en ny och annorlunda syn på hur Sverige skulle handla inför domstolen. Man menade att det var rimligt att fackföreningens skäl för att starta konflikten med Torgny Gustafsson skulle redovisas och att stridsåtgärderna skulle försvaras. Man såg sig helt enkelt som ombud för facket. Trots att regeringen upplyste om att de uppgifter som låg till grund för fackets agerande kunde betecknas som mycket osäkra försökte inte regeringen kontrollera sanningshalten i uppgifterna. Det här förtjänar regeringen mycket stark kritik för. Här har regeringen i sin funktion som företrädare för staten brutit mot skyldigheten att alltid sträva efter att konventionsorganen får fullständig och riktig information - även när informationen talar emot den ståndpunkt som regeringen har intagit i processen. Utskottets granskning visar att Torgny Gustafsson hade kunnat teckna ett individuellt hängavtal om han hade velat. Gustafsson var enligt svensk rätt på intet sätt skyldig att gå med i någon arbetsgivarförening. Han ville inte heller det. Han hade kunnat undvika formellt att bli medlem av en arbetsgivarförening genom att teckna ett hängavtal, vilket var det som facket begärde. Men några sådana avtal förekommer i praktiken inte inom hotell och restaurangområdet, där Gustafsson var verksam. Men om han hade tecknat ett sådant avtal skulle det i alla fall ha betytt att hans företag blivit bundet av det kollektivavtal som träffats av arbetsgivarna och Hotell och Restauranganställdas Förbund. Hängavtalet skulle också ha gjort honom beroende av de här arbetsmarknadsorganisationerna om ytterligare kollektivavtal hade träffats mellan en arbetsgivarorganisation och det fackförbund som hans anställda tillhörde. Eftersom Gustafsson inte var medlem i någon arbetsgivarorganisation hade han varit oförmögen att påverka innehållet i senare avtal trots att de hade varit bindande för hans företag. Jag instämmer verkligen i reservanternas kritik, att regeringen inför domstolen har brustit i kraven på en allsidig belysning av svenska förhållanden av betydelse för saken. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det som Torgny Gustafsson har råkat ut för aldrig får hända igen. Ingen företagare skall kunna bli behandlad som han. Det är min stora förhoppning att detta blir resultatet av denna trista historia. Jag yrkar på godkännande av anmälan i reservation 1.
Fru talman! Det här är ett komplicerat ärende, och det är dessutom en något komplicerad debatt. Vi talar om det som var ursprunget till själva anmälan, nämligen en anmälan från förra riksdagsledamoten Sonja Rembo. De som har varit med i riksdagen några år kan erinra sig att hon levererade ett avsevärt stort antal anföranden från denna talarstol med mycket stark kritik mot den svenska arbetsrätten, och hon förespråkade radikalt andra lösningar. Under utskottets utfrågning utvidgades granskningen något, eftersom man då fick uppgifter om den borgerliga regeringens agerande som gjorde att det fanns anledning att också titta på det. Jag skall försöka, fru talman, att något redogöra för gången i det här och hur det faktiskt förhåller sig på en rad olika områden. Jag skall inte sticka under stol med att den enskilda personen Torgny Gustafsson har haft mycket besvär och mycket bekymmer, för att inte säga elände, av detta. Men man kanske också skall erinra sig att det Torgny Gustafsson bestämde sig för att genomföra var att stå utanför alla slags avtal som finns på den svenska arbetsmarknaden. Han ville inte gå med i någon arbetsgivarförening, och han ville inte heller skriva ett hängavtal av något slag. Det stred mot den uppfattning han hade, nämligen att man inte skulle behöva skriva avtal som så att säga ingick normalt på den svenska arbetsmarknaden. Det är själva utgångspunkten för tvisten. Det finns anledning att erinra sig det. När sedan kommissionen arbetade med den här frågan försökte den borgerliga regeringen - det var den borgerliga regeringen som ingav svenska statens handlingar till kommissionen, vilket kan sägas vara ett förstadium till hela den här processen - påstå att den intog en strikt neutral hållning i den här frågan, dvs. den bakomliggande konflikten. Det har också sagts av debattörer här. Det kan starkt ifrågasättas, särskilt som man nästan i samma andetag säger att om det här skulle vara en föreningsrättskränkning är åtgärderna obefogade. Man visste alltså egentligen inte så mycket om de här åtgärderna, då man aldrig tog in material till detta. Bestridandet av föreningsrättskränkningen var också mycket svagt. Man bestred det ju egentligen endast i den meningen att man ville få saken prövad av kommissionen. Man argumenterade ju inte särskilt starkt för att den svenska modellen och de svenska principerna var korrekta, utan man överlämnade i praktiken den bedömningen till kommissionens eget gottfinnande. Svenska staten fälldes av kommissionen. Det var alltså föreningsrättskränkning. Jag skall inte närmare gå in på hur det skall formuleras. 6 § i Europakonventionen om mänskliga rättigheter ställde inte tillräckliga rättsmedel till förfogande heller. Både regeringen och Torgny Gustafsson ville ha upp detta i domstolen, för det är först då som utslaget blir bindande för konventionsstaterna. När den processen satte i gång efter regeringsskiftet 1994 upptäckte den socialdemokratiska regeringen att kommissionen gjort sin bedömning på enbart de uppgifter som Torgny Gustafsson hade lämnat in som en part i tvisten. Det var rätt uppenbart att man då såg att det vore rimligt för domstolen att också ha tillgång till de uppgifter som facket satt på i det här sammanhanget. Därför föranstaltade det numera avlidna statsrådet Leif Blomberg om att de här uppgifterna skulle införskaffas. Det skedde också. Man skickade så småningom över dem till domstolen med reservationen att detta var uppgifter från den andra parten i den bakomliggande tvisten. Från den svenska statens sida erbjöd man sig att i domstolen ordna ett vittnesförhör som kunde säkerställa eller klarlägga kvaliteten i uppgifterna ytterligare. Regeringen hade också ett slags vittnesförhör på UD för att försöka få fram en bättre kvalitet och bättre säkerhet i uppgifterna. Det var alltså inget konstigt att den svenska regeringen försåg domstolen med den andra partens uppgifter, eftersom kommissionens domslut byggde på en proportionalitetsbedömning av den bakomliggande konflikten. Det var på det sättet som man kom fram till att detta var en föreningsrättskränkning. Vad talarna här förespråkar när de talar om regeringens strikta neutralitet är att man skulle låta konventionsorganen i Strasbourg fortsätta att hantera den här frågan, utan att ha fått information om och tillgång till den andra partens ståndpunkter och positioner. Jag finner att det resonemanget är mycket märkligt. Får jag, fru talman, skjuta in att det inte råder någon oenighet i utskottet om att det skall vara mycket högt ställda krav på de uppgifter som regeringen förmedlar till domstolen i Strasbourg. Vi behöver inte hålla på att odla den myten att det finns någon skillnad på den punkten. Det som utskottet är oenigt om är hur man skulle hantera just de här uppgifterna. Då hävdar de fyra forna regeringskamraterna att den strikta neutraliteten från den borgerliga regeringen var den princip som skulle råda, nämligen att inte förse domstolen med några som helst uppgifter. Jag finner att detta är ett något märkligt sätt att diskutera hur processföringen skall gå till. Vad hände när den svenska staten gav in de här handlingarna i domstolsförhandlingen? Kommissionen är alltså nu borta, det är en ny omgång i domstolen. Vad hände då? Torgny Gustafsson bestred att man kunde lämna in handlingarna i processen. Det ansågs strida mot själva processen att föra in nytt material. Det är i och för sig en vanlig och godtagbar princip i processföringen att man inte skall kunna göra det. Nu ansåg domstolen att det är fullt möjligt att göra det. Det strider inte mot Europadomstolens principer. Det var i sig okej. Men Torgny Gustafsson hade ytterligare ett argument, frånsett det rent processtekniska, nämligen att de uppgifter som svenska staten redovisade i den här frågan och som emanerade från facket saknade relevans för att bedöma målet. De skulle avvisas därför att de saknade relevans för att bedöma målet. Då framstår det som något egenartat när flera talare från talarstolen nu säger att det var de här uppgifterna som avgjorde målet. Torgny Gustafsson själv ansåg att uppgifterna inte hade någon relevans för att avgöra målet. Jag skulle gärna be mina meddebattörer att förklara det här resonemanget lite grann. Detta kan man läsa i domstolshandlingarna, så det är ingenting som jag har spanat upp på egen hand, utan det är klara och offentliga uppgifter. Sedan tycker jag att det är egenartat när man återigen påstår att de här uppgifterna var avgörande för målets utgång. Domstolen skriver själv att den aldrig har ansett de här uppgifterna ostridiga, alltså ifrågasätter uppgifterna och behöver inte för sin handläggning klargöra sanningshalten eller korrektheten i uppgifterna. Man skriver själv att de inte hade avgörande betydelse för att avgöra målet. Här sägs det gång på gång från debattörerna att de hade avgörande betydelse. Är det inte att misskreditera domstolen i Strasbourg och tala om för den att de hade avgörande betydelse, trots att domstolen själv skriver att de inte hade det? Jag tycker att det saknas respekt för domstolen i Strasbourg i den argumentationen. Men den här argumentationen stämmer in väldigt väl med det politiska agitationsarbetet i Sverige för att förändra arbetsrätten. Det är det som är poängen i den långa och konstiga reservationen och i andra sammanhang som redovisats här. Jag skulle gärna vilja säga att det är möjligt att vi hade haft mera klarhet i den borgerliga regeringens agerande i denna fråga om det statsråd som enligt varje fall andra statsråd var den mest ansvariga i den borgerliga regeringen, Reidunn Laurén, hade haft möjlighet att eller velat ställa upp på den utfrågning som utskottet inbjöd henne till. Ingen medborgare har någon skyldighet annat än aktiva statsråd att komma till utskottet på utfrågningar. Jag skulle gärna vilja säga att jag tycker att det för framför allt tidigare statsråd och offentligt anställda närmast ingår som en medborgerlig skyldighet att ställa upp och försöka reda ut och klarlägga frågorna. Jag tycker alltså att det är möjligt att det hade varit bättre och att vi då hade sluppit föra en diskussion om huruvida den borgerliga regeringen helst av allt hade sett att man förlorade det här målet. Då hade man kunnat genomföra valprogrammet från 1991 med hjälp av Europadomstolen. Det var uppenbart att det var det man gärna såg att man kunde göra på den här punkten. Jag tror alltså att det finns anledning att på olika sätt ta upp två myter, en som är en myt och en annan som man möjligen skall försöka göra till en myt. Den första gäller utgången av processen i Europadomstolen. Får jag skjuta in att Torgny Gustafsson beviljades, vilket är mycket ovanligt, resning i målet. I resningsprocessen konstaterades att det inte fanns skäl att en gång till pröva det här målet, utan domen stod fast. Likväl hävdas i svenska medier - Svenska Torgny Gustafsson förlorade målet på de uppgifter som den svenska regeringen förde fram. Det är ganska märkligt att man inte kan konstatera de faktiska omständigheterna i frågan, läsa och ta till sig vad domstolen själv skriver om dessa mycket omdebatterade uppgifter. När jag hör debatten och har tagit del av tidigare debatter kan jag inte undgå att säga att de här uppgifterna spelar en mycket större roll i den svenska debatten på det här området än vad de någonsin har gjort i Europadomstolen. Här använder man detta för att föra ett slags inrikespolitik för att i grunden förändra arbetsrätten. Jag ifrågasätter det naturligtvis men inte rätten att driva propagandan, men jag tycker att det är trist att det blir en hård politisering i konstitutionsutskottets granskning av ärendet. Det som är partipolitik och kärnan i det politiska borde vi kunna klara av i något annat sammanhang. Fru talman! Jag skall alldeles strax sluta, men jag vill säga en sak till Per-Samuel Nisser. Han läste upp de fyra borgerliga partiernas reservation, och den kändes kanske inte riktigt trovärdig. Därmed försökte han att etablera nästa myt, nämligen att domstolens utslag och utgången i Strasbourg skulle förändra förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden. Det skulle innebära att det finns en ny rättslig dimension i det hela - så uttrycker man saken. Det finns ju inget fog för detta. Tvärtom finns det ett utslag i Arbetsdomstolen som går i samma riktning, dvs. att det inte innebär någon kränkning av föreningsrätten och att stadgarna om mänskliga rättigheter inte leder fram till att man måste tillhöra någon arbetsgivarorganisation. Men det fritar inte någon från att skriva avtal av det ena eller andra slaget med de fackliga organisationerna på den svenska arbetsmarknaden. Därför finns det inte någon sådan möjlighet. Jag tycker bara att det var ett fräckt försök att utnyttja den här frågan för att etablera ett resonemang om att detta skulle innebära en ny rättslig dimension på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsdomstolsutslaget stöder sig just på utslaget i Europadomstolen i målet mot Torgny Gustafsson. Fru talman! Jag har redan yrkat i dessa frågor. För övrigt kommer kammaren inte att ta ställning till betänkandet i dess helhet på annat sätt än att det anmäls och inte heller till reservationerna. Jag förmodar att det blir en replikomgång, och då har jag tillfälle att ytterligare utveckla en del resonemang.